Herr talman! Jag skall be att få tacka socialministern för svaret. Jag ställde frågan mot bakgrund av att socialministern i slutet av augusti 13 i år har erhållit ett utredningsförslag från riksförsäkringsverket, vilket innebär en del förbättringar av reglerna när det gäller tillämpningen av lagen om handikappersättning. Utredningsförslaget grundar sig på en översyn av bestämmelserna, som en enig riksdag och en stor opinion ute i landet har krävt. Anledningen till det här kravet känner socialministern väl till. Det är den försämring i bevillningen av dessa förmåner som skett under hösten 1976. Försämringarna medför väldigt allvarliga konsekvenser för många människor när det gäller att klara arbetssituationen och möjligheterna att leva ett aktivt liv i övrigt. Riksförsäkringsverket, som alltså har utrett det hela och lämnat ett förslag, finner det angeläget att de föreslagna förbättringarna börjar tilllämpas så fort som möjligt. Man föreslår att de nya reglerna träder i kraft den 1 januari 1978. Det som gjort mig något fundersam är att något förslag eller någon proposition i frågan inte är anmäld till riksdagen. Jag misstänkte det värsta, nämligen att man sköt på genomförandet. Och mina farhågor bekräftas av socialministern i det svar jag fått. Det blir alltså inga förbättringar den 1 januari 1978. Det beklagar jag på det allvarligaste. Det här dröjsmålet drabbar enskilda människor mycket hårt. Jag skulle vilja ställa ytterligare frågor till socialministern. Han har sagt att regeringen skall återkomma så snart som möjligt efter årsskiftet. Den ena frågan är: När tänker socialministern att den här reformen skall träda i kraft? Den andra frågan lyder: Kommer socialministern att följa riksförsäkringsverkets förslag till förbättringar?

Herr talman! När regeringen lämnade uppdraget till riksförsäkringsverket att undersöka erfarenheterna av de nya ersättningsreglerna var förhoppningen att det skulle vara möjligt att lämna en redovisning av frågan till riksdagen under hösten. Det har emellertid visat sig praktiskt omöjligt att göra det, bl.a. med hänsyn till tiden för remissbehandlingen av riksförsäkringsverkets förslag. Vidare har det under remissbehandlingen på viktiga punkter kommit fram nya fakta som har betydelse för behandlingen av verkets förslag. Jag kan nämna att försäkringsdomstolen i sitt remissyttrande påpekat att grunden för avslag i en viss typ av mål i de flesta fall inte varit den principiella frågan om det förelegat en nedsättning av funktionsförmågan. Avslagen har i stället grundats på att storleken av de av handikappet föranledda merutgifterna och hjälpbehovet inte varit av den omfattningen att rätt till handikappersättning förelegat. Vi håller nu på och går igenom remissvaren. De påverkar givetvis den fortsatta behandlingen av riksförsäkringsverkets förslag. Som jag sade i mitt svar är avsikten att frågan skall anmälas för riksdagen snarast möjligt efter årsskiftet. Jag kan inte säga något exakt datum. När det gäller den andra frågan har jag redan givit ett svar. Jag kan inte säga att vi på varje punkt kommer att följa riksförsäkringsverkets förslag.

Herr talman! Det är en mycket stark opinion ute i landet mot de för Torsdagen den sämringar som genomfördes 1976. Alla var inställda på att reformen skulle 10 november 1977 träda i kraft den 1 januari 1978. Nu sker alltså inte detta. Jag tycker det fanns möjligheter att genomföra reformen under hösten. Om förbättrad Alla organisationer och myndigheter som har någonting att säga i frågan — handikappersätthar varit med i översynsarbetet. Översynen har gjorts av riksförsäkrings — ning verket, som är en expertmyndighet, och handikapporganisationerna har deltagit i arbetet genom en referensgrupp. Dessutom har man under hand fått in synpunkter från försäkringskassorna och pensionsdelegationerna. Man har alltså inhämtat alla fakta som behövdes i ärendet: Jag tycker att reformen är klar och enkel och borde kunna genomföras under hösten. Men socialministern fäster tydligen större avseende vid formaliteter än vid att få reformen genomförd och därigenom hjälpa människor. Detta är en angelägen fråga, och det hade varit viktigt att reformen trätt i kraft redan den 1 januari 1978. Socialministern säger att han inte vet om man kommer att följa riksförsäkringsverkets förslag på alla punkter. Jag hoppas verkligen att han gör det — något annat skulle vara olyckligt!
Herr talman! Diskussionen har gällt huruvida tillämpningen av de förändringar som företogs 1976 har följt de intentioner som riksdagen hade. Börje Nilsson framställde det som om här inträtt en väsentlig försämring. Opinionen känner vi. Det var den opinionen som gjorde att vi bad riksförsäkringsverket göra utredningen. Jag har den uppfattningen, Börje Nilsson, att det var viktigt med en remissomgång av utredningen. Jag tror inte att Börje Nilsson hade varit nöjd med förhållandena, om vi inte låtit utredningen gå ut på remiss. Jag kan tala om att det sista remissvaret kom in den 31 oktober. Det har kommit in blandade synpunkter. Det är dessa vi nu håller på att sammanställa. Vi hoppas att vi skall få fram en redovisning till riksdagen snarast möjligt efter årsskiftet.
Herr talman! Departementet fick förslaget den 28 augusti, om jag inte minns fel. Det är klart att det är viktigt att man remitterar sådana här utredningar till organisationer och andra som har erfarenheter. Det tror jag att man skulle ha hunnit med och ändå kunnat framlägga ett förslag under hösten. Detta är utan tvivel en viktig fråga, och alla väntar på att reformen skall träda i kraft den 1 januari 1978. Men nu skjuter man på det. Jag tycker det är synd att man på detta sätt har fördröjt detta ärende.

Herr talman! Åke Wictorsson har frågat mig om jag, i anledning av att samerna behåller jakträtten på viss mark som utarrenderas och på vilken älgjakt enligt kontrakt upplåts till arrendatorerna, är beredd att vidta åtgärder, innebärande att älgjakt enligt tilldelning på s.k. norrländska fjällägenheter under gällande jakttid reserveras för arrendatorerna. Enligt rennäringslagen får medlem i sameby bl.a. jaga på utmark inom de delar av byns betesområde som hör till renbetesfjällen eller lappmarkerna, när renskötsel är tillåten där. Jag vill härvid erinra om att samerna jagar inte bara för eget behov utan även till avsalu. Jakträtten ingår som en birättighet i renskötselrätten. Samtidigt kan jakträtt på samma marker under vissa förutsättningar mot avgift upplåtas åt andra. Upplåtelsen ges av lantbruksnämnden. Upplåtelseavgiften delas mellan samebyn och samefonden. Sådana åtgärder som Åke Wictorsson åsyftar förutsätter ändring i rennäringslagen. Jag är inte beredd att lagstiftningsvägen inskränka samernas jakträtt. De problem som kan uppkomma bör enligt min mening kunna lösas i samförstånd mellan samerna, arrendatorerna och lantbruksnämnden. Slutligen vill jag som information till Åke Wictorsson nämna att enligt inhämtade uppgifter skall överläggningar mellan naturvårdsverket och företrädare för bl.a. samerna beträffande frågor rörande älgjakten påbörjas i slutet av året.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på frågan och noterar som positivt att överläggningar i dessa frågor skall äga rum mellan naturvårdsverket och företrädarna för samerna. Det är nämligen inte i första hand en ändring av rennäringslagen som jag har ifrågasatt — jag har inte på något sätt velat inskränka samernas jakträtt — utan det är mera fråga om att praktiskt hantera de bekymmer och de konkurrensproblem som så lätt uppstår när olika jaktlag på samma marker jagar efter älg. Bakgrunden till min fråga är ett exempel från en sameby som disponerar jakträtt på 89000 hektar och där har en tilldelning på ett visst antal älgar. Samtidigt upplåts för tre arrendatorer jakträtt på 19 000 hektar för en vuxen älg och en kalv. I praktiken fungerar det så, att hela älgjakten i stort sett bedrivs på de 19 000 hektaren, och de övriga 70 000 hektaren lämnas åt sitt öde. Det borde gå att hitta praktiska lösningar på problemen utan att samernas rätt enligt rennäringslagen ifrågasätts. Det är självfallet angeläget att samerna får möjlighet att utveckla sin kultur och sin näring, men Nr 24 samtidigt har dessa båda grupper ett intimt samband med varandra. Jag Torsdagen den hoppas därför på ett positivt resultat av överläggningarna och förutsätter 10 november 1977 att arrendatorerna och andra befolkningsgrupper som kan ha denna typ av problem får möjlighet att framföra sina synpunkter i samband med Om rätten till

Herr talman! Anton Fågelsbo har frågat om jag är beredd att medverka till en sådan tillämpning av gällande bestämmelser att, om myndighet ålägger jordbrukare med animalieproduktion att anlägga gödselvårdsanläggning, jordbrukaren då också skall ha rätt till statsbidrag. Jordbruksoch trädgårdsföretag kan erhålla statsbidrag för vattenoch luftvårdande samt bullerreducerande åtgärder om hälsovårdsnämnden, länsstyrelsen eller annan behörig myndighet funnit åtgärden nödvändig från miljövårdssynpunkt. I enlighet med riksdagens beslut lämnas bidrag till anläggningar som var i drift den 1 juli 1972. Produktion som nystartats eller efter längre tids uppehåll återupptagits efter den 1 juli 1972 berättigar inte till bidrag.

Herr talman! Jag skall be att få tacka jordbruksministern för att jag har fått min fråga besvarad. Det kan väl tyckas att det här är en liten och udda fråga, men den berör dock en hel del jordbrukare. Vi vet — och det framgår av svaret — att statsbidrag utgår för vattenoch luftvårdande åtgärder. Men det finns här ett magiskt datum. Som vi hörde av jordbruksministern utgår bidrag inte till produktion som nystartats eller som efter en längre tids uppehåll återupptagits efter den 1 juli 1972. Nu kan det emellertid hända att en jordbrukare av en eller annan orsak haft sin produktion neddragen vid den här tiden. Det kan bero på dåligt skördeutfall, som medfört att jordbrukaren tvingats dra ned sin besättning. Det kan också ha berott på sjukdom eller olycksfall. Jag har exempel på detta. När jordbrukaren sedan ökar sin produktion igen och blir ålagd av en myndighet att uppföra en sådan här anläggning, finner han det litet egendomligt — och det gör jag också — att han inte får något statsbidrag. Han tycker att det borde utgå även i hans fall. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern om det för sådana fall inte finns några dispensbestämmelser eller besvärsmöjligheter. Jag hemställer till jordbruksministern att mera konkret ange vilka sådana möjligheter det finns.
Herr talman! Bestämmelser av det slag som vi här diskuterar bör naturligtvis vara så utformade att man i enskilda ärenden kan ta hänsyn till särskilda omständigheter. Så är också fallet med miljövårdsbidragen. Lantbruksstyrelsen har i sina anvisningar till lantbruksnämnderna meddelat att man i fråga om produktionens omfattning den 1 juli 1972 inte kan ställa upp alltför preciserade krav. En tillfällig nedgång i djurhållningen vid den här tidpunkten, exempelvis beroende på sjukdom eller pågående ombyggnader, skall inte påverka bidragsgivningen. Det ankommer på lantbruksnämnderna eller, om besvär har anförts, på lantbruksstyrelsen och i sista hand på regeringen att i vanlig ordning tolka dessa bestämmelser. Våra erfarenheter på departementet är att denna tolkning inte har vållat några problem.
Herr talman! Enligt vad jordbruksministern nu har sagt finns det alltså här en öppningsmöjlighet, och jag ber att få tacka för det tilläggssvar jag fått på min fråga.

Herr talman! Birger Nilsson har frågat mig om jag vill redogöra för den forskningsverksamhet kring nya typer av bekämpningsmedel, som avses bli alternativ vid bekämpning av lövsly. Forskningsoch utvecklingsverksamhet i syfte att få fram nya medel för bekämpning av lövsly bedrivs främst inom industrin. Det är därför svårt att få fram närmare uppgifter om hur omfattande denna verksamhet är. F.n. pågår experiment med flera kemiska medel, som ter sig intressanta för lövslykontroll. Bland de substanser som prövas kan nämnas glyfosat, ett ämne som har låg giftighet och som snabbt bryts ned i naturen. På institutionen för skogsföryngring vid lantbruksuniversitetet finns en forskargrupp, som följer utvecklingen när det gäller nya bekämpningsmedel med användningsmöjligheter inom skogsbruket. Gruppens arbete omfattar bl.a. undersökningar av olika preparats effekter på lövsly. Bedömning sker därvid med hänsyn inte enbart till preparatens effektivitet utan också till deras miljöeffekter. Gruppen har tagit initiativ till specialundersökningar rörande miljöeffekterna, t.ex. när det gäller inverkan av fenoxisyror på bärris. Jag vill understryka att det är utomordentligt viktigt att preparatens olika hälsooch miljöeffekter undersöks noggrant innan preparaten tas den som tillverkar eller importerar en produkt att noga undersöka bl.a. Torsdagen den vilka egenskaper produkten har från hälsoeller miljösynpunkt. Detta 10 november 1977 material granskas av produktkontrollnämnden i samband med registre Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. lövsly Orsaken till att jag har ställt frågan är att det, trots all den forskning som bedrivits omkring besprutningarna inom skogsbruket, växer fram en allt större oro hos allt fler människor för kemiska medel inom skogsbruket. Jag tänker då både på besprutningarna och på skogsgödslingen. Jag har begränsat min fråga till skogsbruket, men jag vill tillägga att oron även gäller användningen av gifter inom jordbruket. Vi möter denna oro inte bara inom opinionsgrupper utan kanske framför allt hos den bofasta befolkningen ute i skogsbygderna samt hos dem som arbetar inom skogsbruket. Jag träffar dem ofta och kan intyga att så är fallet. Den uppmärksammade uppvaktning från Värmland som skedde inför statsministern för en tid sedan är ett tecken i samma riktning. Också många hälsovårdsnämnder ute i skogskommunerna har från sina utgångspunkter försökt begränsa användningen av de kemiska preparaten i skogsbruket. Det är alldeles riktigt att vi lekmän skall tro på forskarna. De har kunskaperna och resurserna. Men så länge forskarna är delade i två läger, som i den här frågan, vet den enskilda människan inte vem hon skall tro på. Då är det både mänskligt och naturligt att hon värjer sig för åtgärder, som hon upplever som ett hot mot hennes hälsa och närmiljö. Frågan om användningen av kemiska medel inom skogsbruket och även inom jordbruket togs upp vid det socialdemokratiska storrådslaget i Stockholm för en tid sedan. Människor från skilda håll i landet gav även där uttryck för sin oro i denna fråga. Samtliga utskottsgrupper förenade sig i det gemensamma kravet på en starkare kontroll vad gäller användningen av kemiska medel och på att väsentligt ökade resurser nu måste sättas in för att ta fram nya alternativ till de kemiska besprutningsmedlen. Jag står helt bakom rådslagsgruppernas uttalanden i denna fråga. I sitt svar räknar jordbruksministern upp en rad undersökningar som pågår. Det är bra att man ser närmare på dessa medel. Men jag får ändå intrycket att regeringen inte driver på tillräckligt i den här frågan. Jag har den uppfattningen att Norge har kommit längre i fråga om forskning på området, och jag skulle vilja sluta med att ställa en följdfråga: Det är bra med utredningar och undersökningar, men när tror jordbruksministern att man kan komma fram till konkreta resultat, som kan prövas i praktiken?
Herr talman! Birger Nilsson har inte frågat mig om den oro som den kemiska bekämpningen orsakar hos stora befolkningsgrupper. Birger Nilsson har frågat om jag vill redogöra för den forskningsverksamhet som pågår kring nya typer av bekämpningsmedel, som avses bli alternativ vid bekämpning av lövsly, och den frågan har jag svarat på. Nu ställer Birger Nilsson ytterligare frågor och menar att den nuvarande regeringen inte skulle ta tillräckligt kraftfullt i de problem som det utan tvivel är frågan om. Jag tackar Birger Nilsson för den tilltro som han hyser till regeringen, att vi på ett år skulle kunna åstadkomma vad han och hans parti inte har hunnit åstadkomma under alla föregående år. Det är en uppskattning som jag sätter värde på. Jag kan försäkra Birger Nilsson att vi har den här frågan under skärpt uppmärksamhet, men jag kan i dag inte ange en tidpunkt när de nya medlen är färdiga för att tas i praktiskt bruk eller om de över huvud taget kommer att tas i bruk.
Herr talman! Den historieskrivning som statsrådet försöker sig på stämmer inte med verkligheten. Den förra regeringen drev ju på i den här frågan på många olika sätt, och man har från socialdemokratiskt håll följt upp detta genom motioner under den nya regeringens tid. Det är alldeles riktigt att min fråga gällde alternativa bekämpningsmedel, men det är väl ganska naturligt och konsekvent att jag även kommer in på frågan om den tidpunkt när dessa alternativa medel kan tänkas bli prövade. Människornas oro stillas ju inte av att man räknar upp en rad undersökningar som pågår. Människorna i skogsbygden kräver att det sätts in andra medel så att de kan känna trygghet för sin hälsa.
Herr talman! Birger Nilsson säger att historieskrivningen inte stämmer. Jag vill då påminna Birger Nilsson om att det var den förra regeringen som 1975 återinförde möjligheten att sprida kemiska medel från luften och att det var den nuvarande regeringen som i våras förbjöd användning av det s.k. hormoslyret, nämligen 2,4,5-T-preparatet.
Herr talman! Det var den förra regeringen som först införde förbud mot flygbesprutning, men då fick man markbesprutning i stället, och det är inget bra alternativ, därför att den metoden säkert är hälsovådligare för dem som skall arbeta med bekämpningsmedlen. Vidare var det ju på det sättet att jordbruksutskottet hade socialdemokratiska motioner att behandla när frågan senast var aktuell, och då enades man om en skrivning där man förbjöd användning av vissa fenoxisyror vid flygbesprutning.

Herr talman! Jag har begärt ordet i den här debatten för att helt kort kommentera det särskilda yttrande som vi socialdemokrater i arbetsmarknadsutskottet har fogat till utskottets betänkande. De motioner som nu behandlas väcktes ju under den allmänna motionstiden i januari. Vid den tidpunkten lade vi också fram våra förslag på jämställdhetsområdet. Vi föreslog insatser på en rad olika samhällsområden. När yrkandena i våras behandlades i utskottet i samband med budgetpropositionen, avstyrktes de på samtliga punkter. Motiveringarna för avslag var i stort sett att det mesta av vad vi föreslog var tillgodosett eller var under övervägande, varför det inte ansågs aktuellt att riksdagen tog några initiativ. I vår motion aktualiserade vi bl.a. deltidsarbetet och de deltidsarbetandes villkor, en fråga som i realiteten företrädesvis berör kvinnor. Vi gjorde det ur en något annan synvinkel än den som speglas i dagens betänkande. Utifrån förutvarande jämställdhetsdelegationens undersökning påtalade vi de brister de deltidsanställda ofta har i sina anställningsförhållanden: låg lön, oregelbundna och ibland helt oreglerade arbetstider. Undersökningen visade också att en mycket stor grupp, 84 000 vid undersökningstillfället, av dessa kvinnor önskade mer arbete, varför de är att betrakta som partiellt arbetslösa. Situationen har inte blivit bättre sedan undersökningen gjordes. Delegationen har lagt fram en rad förslag till förbättringar för de deltidsanställda. Remissinstanserna var positiva. Vi begärde att regeringen i våras skulle redovisa hur förslagen om de deltidsanställdas villkor skulle behandlas, men denna begäran vann icke riksdagsmajoritetens gehör. Vi kan i dag bara konstatera att inget påtagligt hänt på jämställdhetsområdet, varför vi avser att återkomma med nya förslag till åtgärder under innevarande riksmöte. För dagen har vi inget eget yrkande, men har genom vårt särskilda yttrande velat markera att vi anser att inte heller jämställdhetsarbetet har fått den prioritet som regeringsdeklara = Nr 24

Herr talman! Jag skulle kunna förstå den kollega i kammaren som <:Jämställdhetsfrågor ville ställa frågan: Kan det verkligen finnas något nytt att tillföra debatten — m.m. om jämställdhet mellan könen? Man kan t.o.m. mellan raderna i inledningen till vad utskottet säger i betänkandet ana att behandlingen av motionerna inte gav så särskilt mycket nytt. Så egentligen skulle det inte finnas mycket för mig att säga. Jag skall försöka fatta mig kort. Man skulle ju också kunna ställa sig frågan: Är det nyheterna i en debatt som är måttet på en frågas betydelse? Självfallet inte. Många av oss i det här huset upplever jämställdhetsfrågan som 1970 talets kanske mest genomgripande förändring i den enskilda människans vardagstillvaro. Många av oss upplever jämställdhetsfrågan och kraven på ändringar som en genomgripande reformering av sättet att leva. Jag tänker här inte bara på de många orättvisor som drabbar och som drabbat kvinnor. Jag tänker också på de orättvisor som faktiskt kan drabba män. Varför är det exempelvis inte lika naturligt och vanligt att männen — papporna — får uppleva detta att ta hand om sina barn när de är riktigt små? Varför är det så få män förunnat att på det sättet — det mänskligaste av alla — bli hjälpta med exempelvis den egna mognadsutvecklingen? Allt fler blir inte bara medvetna om jämställdhetskraven. Allt fler finner dem också berättigade. T. o. m. förstockade, reaktionära politiker av olika politisk färg, som fnös och ryckte på axlarna för några år sedan, inser i dag att jämställdhetskraven är angelägna. Ändå finns det många, många runt om i vårt land som upplever jämställdhetsfrågan som en radikal nymodighet. Jag träffar dem ute på det politiska fältet. Jag träffar dem i min verksamhet på min civila arbetsplats. Jag träffar dem i facket. Jag träffar dem vid förhandlingarna. För många, många människor är frågan om jämställdhet dess värre ganska ny. Det finns dessutom något annat som kännetecknar den här frågan som så många andra, och jag tycker att Casinorevyns skådespelare Gösta Bernhard beskrev det mycket träffande i en monolog för några år sedan. Tänk om alla människor kunde vara som vi svenskar, sade Gösta Bernhard. Tänk om alla kunde hålla ihop som vi svenskar, respektera varandra, ta hänsyn och tycka om varandra — efter förtjänst, lade Gösta Bernhard till i sin monolog. Tänk om alla människor kunde som vi svenskar behandla varandra lika rättvist, lika jämlikt. Tänk om alla människor i hela världen kunde vara som en enda stor familj. Jag blir alltid så förtvivlad när jag ser hur man behandlar de stackars negrerna, utropade Gösta Bernhard i sin monolog. Häromdagen träffade jag en sådan där svarting. Jag tog'en i hand och hälsade på'n — precis som om han var en av oss. Inte svärtar de, inte. Vi kan gott kosta på oss att hälsa på dem någon gång ibland. Det behöver inte bli någon vana — det kunde vara någon gång om året, kanske. Och jag tror att de skulle uppskatta 23 det. Och gör de det inte så å la bonne heure — jag vill inte krusa dem. Är de styva i korken så hem med dem till Afrika igen. Tiden medger inte, herr talman, att jag citerar mer ur Gösta Bernhards monolog om oss superduktiga och självgoda svenskar, som alltid vet bäst hur det mesta skall lösas inte bara i det här landet utan runt om i hela världen. Det är lätt att på hundratals mils avstånd brännmärka rasdiskriminering. Det är svårare att leva som man lär till vardags här hemma. Och dess värre är jämställdhetsfrågan för många någonting av en negerfråga. Vi är inte bara medvetna om att vi skall vara jämställda. Vi talar dessutom vitt och brett om det på banketter och i andra seriösa och högtidliga sammanhang. Men hur är det till vardags där hemma? Vem pressar den manlige politikerns byxor? Vem tvättar skjortorna? Vem lagar maten? Vem diskar? Vem tar hand om spyorna när barnen kräks, osv.? Lever vi verkligen som vi lär? Vem skriver protokoll i min fackklubbs styrelse på NK Åhléns? En kvinna. Vem är ordförande? En karl. Vem fixar mackor och kaffe? En kvinna. Vem dikterar brevet till företagsledningen med begäran om flextid? En karl. Vem skriver ut brevet på skrivmaskin? En kvinna. Med andra ord, herr talman: Oavsett om debatten tillförs nyheter eller inte, så är vi alla som politiker och mer eller mindre oförbätterliga egoister klara över att skall det någonsin bli resultat av vårt arbete på det här området måste vi bereda oss på att verkligen jobba med oss själva och att tjata och åter tjata. Fördomarna är så inrotade, vanorna likaså. Det vill verkligen till att vi sätter i gång med ett slags politiskt grovarbete för att komma någonstans i den här politiska frågan. Arbetsmarknadsutskottet har en hel del att berätta som är av intresse. Vi säger i betänkandet bl.a. att sedan 1965 har över 700 000 kvinnor kommit in på arbetsmarknaden. Förvärvsfrekvensen för kvinnor i åldern 16-64 år är ca 70 96, men kvinnor väljer fortfarande s.k. kvinnliga yrken — vårdoch serviceyrken. Och männen väljer lika ensidigt. Kvinnorna har lägre genomsnittslön än männen, och vidare beräknar man att av antalet deltidsarbetande, ca 900 000, är 90 26 kvinnor. I vpk-motionen 1332 med Lars Werner som första namn krävs det en sysselsättningspolitik som skall trygga allas rätt till ett meningsfullt arbete. Motionärerna vill vidare att arbetsmarknadsverkets personal skall få utbildning för att bättre kunna bryta segregeringen på arbetsmarknaden, och man vill dessutom ha ett förbud mot s.k. könsriktad platsannonsering. Utskottet menar att målet för sysselsättningspolitiken redan är fastställt av en enig riksdag, och när det gäller förverkligandet hänvisar vi till ett intensifierat arbete med jämställdhetsfrågan hos just arbetsmarknadsverket. Beträffande förbud mot könsriktad platsannonsering, så omfattas frågan av den lagstiftning mot könsdiskriminering som f. n. utreds inom regeringens kansli. Vidare finns sådana förbud redan på den statligt lö nereglerade sektorn. Jämställdhetsavtalen på den enskilda sektorn mot = Nr 24 verkar slutligen sådan annonsering. Torsdagen den Moderaten Bertil Lidgard m.fl. har i motionen 541 begärt fler del 10 november 1977 tidstjänster på kvalificerad nivå. Stat och kommun bör gå före och inrätta = sådana tjänster, säger man. Jämställdhetsfrågor Hur ligger det till f.n. med antalet sådana befattningar? Ja, här har = Mm.m. det utmärkta utskottskansliet lyckats finna en tabell som belyser den sneda könsfördelningen när det gäller chefsbefattningar. Tabellen återfinns på s. 4 i betänkandet nr 5. Och faktiskt belyser tabellen problemet på ett nytt sätt. Trots vad jag inledde mitt inlägg med — debatten har något nytt att komma med. Av totalt 130 000 män i statsförvaltningen i lönegraderna F2-F17 — det gäller lönerna 4 404—-7 182 kr. i månaden — har 98 96 heltidsbefattningar och 2 96 deltidsbefattningar. Av totalt 58 000 kvinnor i motsvarande lönegrader har 72 926 heltidsbefattningar och 28 96 deltidsbefattningar. Ser man på lönelägena under 4 273 kr. i månaden finner man att det bara är 3 926 av männen men 40 96 av kvinnorna som har deltidsbefattningar. På den högre lönenivån — över 7 500 kr. — är det 1 96 av de 9000 manliga cheferna som har deltidsbefattningar, medan 12 96 av de 500 kvinnliga cheferna har deltidsbefattningar. Arbetsmarknadsutskottet vill framhålla att det pågår försök inom olika statliga myndigheter att stimulera kvinnor att i ökad utsträckning söka högre tjänster, och man försöker också inrätta fler deltidsbefattningar. Det här låter ju bra, och vi får hoppas att det blir bra i verkligheten också. Man kan tvivla när man exempelvis tar del av en uppmärksammad utnämning till en byråchefstjänst i socialstyrelsen. Trots att en kvinna som sökt befattningen hade utmärkta meriter och skött tjänsten som vikarie till allas belåtenhet, försökte man ändå mygla dit en karl. Vilka möjligheter finns det över huvud taget att inrätta deltidstjänster på kvalificerade chefsbefattningar? Från vissa håll slår man ifrån sig. Inte går det, säger man. Man kan väl inte ha en chef som jobbar på deltid. Jag tror att här styr fördomarna återigen inställningen i frågan! Hur många chefer i vårt arbetsliv, ärade kammarledamöter, sköter egentligen chefsuppgifterna på heltid? Undersök det, och jag är övertygad om att resultatet kommer att överraska många. Se på landshövdingar, generaldirektörer, byråchefer, direktörer, inköpschefer, marknadschefer osv., titta litet närmare på hur de sköter sina chefsuppgifter. Ni kommer att upptäcka att de sköter dem på deltid. Om de sköter uppgifterna bra på deltid kan jag inte uttala mig om, men jag förutsätter att de gör det. Nej, herr talman, här som i andra avseenden när det gäller jämställdhet är det fördomar som styr vårt tänkande och handlande. I motionen 1976/77:128, som är en kommunistmotion, sägs att de deltidsarbetande drabbas av arbetslivets alla negativa effekter. Riksdagen har tidigare avvisat tanken på ett slags minimiarbetstid för deltidsan 25 ställda, och i övrigt får jag hänvisa till att deltidsfrågorna bereds i kanslihuset. Vid Centrum för arbetslivsfrågor har TCO och LO initierat en undersökning om deltidsarbetets omfattning, en uppföljning av en tidigare utredning, samt en undersökning om de bakomliggande orsakerna. I motionen 1976/77:536 av den moderate riksdagsledamoten Yvonne Hedvall m.fl. krävs att man skall överväga möjligheterna att ge hemarbete meritvärde. Utskottet och riksdagen har tidigare tagit ställning för att frågan borde utredas. Utredning sker också f. n. i regeringens kan sli, och därför finner utskottet det lämpligt att tills vidare avvakta. Slutligen, herr talman, har Lars Werner m.fl. i motionen 1976/77:1332 Rrävt en särskild undersökning om de hemarbetandes situation. Utskottet delar motionärernas uppfattning att problemen om arbete och psykisk hälsa i hemmet bör uppmärksammas. En utredning av frågan kommer, enligt min uppfattning, att genomföras i jämställdhetskommitténs regi. Med det anförda yrkar jag bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan. Med anledning av de två särskilda yttrandena vill jag avslutningsvis, i likhet med Ingrid Ludvigsson, bara säga att det på sätt och vis är litet olyckligt att vi för inte så länge sedan i ett annat sammanhang redan har behandlat de här frågorna och att vi nu gör det på nytt, under samma år. Men jag delar kanske inte riktigt fru Ludvigssons uppfattning — och inte heller uppfattningen i de två särskilda yttrandena, framför allt i det första — att det inte skulle hända någonting beträffande jämställdhetsarbetet f. n. Enligt min uppfattning händer det väldigt mycket och det gäller, som jag inledningsvis sade, att inte förtröttas. Det gäller bara, herr talman, att i den här frågan liksom i många andra tjata och åter tjata.

Herr talman! ”Sammanfattningsvis måste vi med beklagande konstatera att den socialdemokratiska regeringens arbete för jämställdhet har bromsats upp efter regeringsskiftet.” Detta var ett citat ur det särskilda yttrande som socialdemokraterna har fogat vid utskottsbetänkandet i detta ärende, och det är, herr talman, framför allt den passusen i det socialdemokratiska särskilda yttrandet som har fått mig att gå upp i den här debatten. Den är ett uttryck för den övermaga attityd gentemot regeringen som vi visserligen har börjat vänja oss vid men som det ändå känns angeläget att tona ner genom en faktaredovisning. Jag skall överlåta till utskottsmajoritetens talesmän att här kommentera utskottets skrivning och begränsa mig till att redogöra för vad som hänt på detta område. Själv har jag ofta uttryckt min tillfredsställelse över det arbete som den socialdemokratiska regeringens jämställdhetsdelegation utförde under de tre år den hade på sig. Jag har gjort det mot bakgrunden av att jag vet hur pass svårt arbetet på det här området är. Jag visste det innan jag blev ordförande i jämställdhetskommittén, därför att jag i flera år tidigare arbetat med jämställdhetsfrågor inom Centerns kvinnoför bund. Nr 24 Men inför den här passusen finns det ändå anledning att fråga och Torsdagen den kräva ett svar. Vad var det för märkvärdiga saker som den socialde 10 november 1977 mokratiska regeringen gjorde för jämställdheten mellan kvinnor och män CL under sina 44 år? Ibland får man en känsla av att det på socialdemokratiskt — Jämställdhetsfrågor håll förväntas att den nuvarande regeringen på ett år skall ha löst alla — m.m. de problem som påverkar jämställdheten och som den socialdemokratiska regeringen inte lyckades komma till rätta med under sina 44 år. En sådan förväntan skulle man kanske känna sig smickrad över. Men det är väl knappast avsikten. Eller är det bara de tre år delegationen var verksam som räknas? Och vad är det i så fall som har bromsats upp? Sanningen är väl den — och jag vill gärna slå fast detta — att delegationen gjorde en del bra saker och fick regeringen med på en del. I jämställdhetskommittén har vi fortsatt arbetet med ungefär samma metoder, och regeringen har varit lyhörd för våra förslag. Det finns en principiell skillnad mellan våra sätt att arbeta. I kommittén finns alla fem riksdagspartierna företrädda medan delegationen var en enpartigrupp. Det hävdas ibland som ett argument mot kommittén att den har en omöjlig arbetsform. Jag anser efter det gångna årets erfarenheter att det tvärtom är en mycket bra arbetsform. Det vore till fördel för jämställdhetsarbetet och för jämställdheten om vi kunde få slut på den här typen av småaktiga argument. Utnyttja i stället det tillfälle som den nya organisationsformen gett till konstruktivt arbete — i samarbete! Rätten och möjligheterna till förvärvsarbete är enligt kommitténs uppfattning den viktigaste grunden för jämställdhet mellan kvinnor och män. Därför är det helt naturligt arbetsmarknadsfrågorna som kommittén — i likhet med delegationen — i första hand har ägnat sig åt. Men det är självklart att det helt förändrade läget på arbetsmarknaden under det senaste året har påverkat arbetet för jämställdhet — gjort det annorlunda och säkerligen också svårare. Det är därför oerhört glädjande att kunna konstatera att kvinnorna i den här lågkonjunkturen inte gjort det som de alltid tvingats till i tidigare lågkonjunkturer. De har inte gått hem. De finns kvar på arbetsmarknaden, och de fortsätter att öka både i antal och i andel. Som utskottet påpekar så finns det 30 000 fler kvinnor på arbetsmarknaden i september i år jämfört med samma tidpunkt i fjol. Detta har varit möjligt endast tack vare den mycket starka satsning på sysselsättningspolitiken som regeringen gjort. Det är ju först när det finns arbete åt alla som den viktigaste förutsättningen för jämställdhet är uppfylld. Men det behövs skärpt vaksamhet under en lågkonjunktur så att inte kvinnorna kommer på efterkälken. Kvinnorna har ofta kortare anställningstid och sämre utbildning än män, och enligt praxis på arbetsmarknaden får de därför gå först vid permitteringar. Arbetslöshetssiffrorna visar också att arbetslösheten är större för kvinnor än för män, 1,7 26 för män mot 2,4 96 för kvinnor i september i år. Och i den stora gruppen arbetslösa ungdomar finns det fler flickor än 27 pojkar. Men jämställdhet på arbetsmarknaden får vi inte, om vi inte lyckas få en för kvinnor och män enhetlig arbetsmarknad. I utskottsbetänkandet beskrivs hur det ligger till f. n. Delegationen gjorde lovvärda ansträngningar att få kvinnor in på traditionellt manliga yrkesområden. Lika viktigt — minst — är det att stimulera män att ta jobb inom de områden som nu är helt dominerade av kvinnor, t.ex. inom vårdområdet. Det är ju också en starkt expanderande sektor, och skulle man som hittills bara rekrytera kvinnor till den, skulle snart sagt alla nytillträdande kvinnor sugas upp. Detta skulle bara öka snedheten i könsfördelningen på arbetsmarknaden. Kommittén är därför starkt engagerad i arbetet för att få män till olika vårdyrken och för att få pojkar att söka till vårdyrkesutbildning. I det syftet startar jämställdhetskommittén i dagarna ett utredningsarbete om utbildning av förskollärare och fritidspedagoger, som skall mynna ut i ett förslag till åtgärder för att nå en jämnare könsfördelning i denna utbildning. Det finns bara 3 manliga förskollärare. Här gäller det f. ö. inte bara att bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden. För de små barnens könsrollsuppfattning och identifikationsmöjligheter är det oerhört viktigt att de får växa upp med både kvinnliga och manliga vårdare. Det är ett jämställdhetsarbete på längre sikt. Jag kommer tillbaka till den typen av arbete. När det gäller jämställdhet på arbetsmarknaden föreslog kommittén i våras regeringen flera olika åtgärder, och såvitt jag vet är nu samtliga åtgärder genomförda. Kommittén krävde bl.a. en höjning i vissa försökslän av det s.k. jämställdhetsbidraget, som går till arbetsgivare som anställer och i samband därmed utbildar personer i vissa för kvinnor eller män otraditionella yrkesområden. Kommittén föreslog också att antalet yrkeskategorier som omfattas av bidrag skulle utökas. Detta trädde i kraft den 1 juli i år. Men det räcker inte med att kvinnorna kommer in på nya områden, de behöver också stimuleras till vidareutbildning, så att de inte blir kvar på de mest rutinbetonade arbetsmomenten. Hittills har det tyvärr ofta blivit så. Kommittén föreslog därför försök med vidareutbildning av kvinnliga verkstadsmekaniker. Regeringen har i höst beviljat medel för en sådan försöksverksamhet i Ludvika, där kommittén medverkar vid uppläggningen. På en annan industri, i Köping, har kommittén initierat ett liknande projekt, som beräknas starta i januari. Ett annat av kommitténs förslag, som regeringen tagit fasta på i sitt sysselsättningspaket, är utbildningen av permitteringshotad personal. Sådan personal kan fr.o.m. den 1 januari inom 2S-kronan få utbildning i jämställdhetsfrågor. Det är viktigt att studiematerialet utformas så att ett resultat av utbildningen kan bli att jämställdhetsproblemen inventeras på resp. företag och att jämställdhetsplaner utarbetas. Det är också avsikten att försöka styra utbildningen i den riktningen. Det finns nu på arbetsmarknadsverkets alla distriktskontor en s.k. samordningstjänsteman anställd, som har till speciell uppgift att bevaka = Nr 24 jämställdhetsfrågorna. Dessa tjänstemän ersätter de tidigare s.k. 100 tjänstemännen som skulle handlägga speciella frågor när det gäller den kvinnliga arbetskraften. Det är också ett krav från kommittén att man skall I ha särskilda tjänstemän avdelade för att bevaka dessa frågor. Kommittén — Jämställdhetsfrågor kommer f. ö. att medverka vid fyra AMS-konferenser med dessa sam = m.m. ordnare nu i vinter, med början i december. Inom arbetsmarknadssektorn är också de statliga myndigheterna en särskilt intressant grupp ur jämställdhetssynpunkt, efter riksdagsbeslutet och efter jämställdhetsförordningen. Jämställdhetskommittén följer de försök som pågår för att bryta könsbunden rekrytering och den jämställdhetsplanering som myndigheterna har ålagts. Kommittén kommer att på olika sätt driva på utvecklingen. De åtgärder som budgetdepartementet helt nyligen har föreslagit och ställt medel till förfogande för bör kunna sätta fart på det arbetet. Jag förutsätter att Eva Winther kommer att beröra detta närmare. Deltidsarbetet berörs i betänkandet, och det har också berörts i debatten här tidigare. Det är riktigt att jämställdhetskommittén ställde sig bakom de förslag som delegationen redan tidigare hade lagt fram i syfte att förbättra ställningen för de deltidsarbetande på arbetsmarknaden. Förslagen hade varit ute på remiss, och vi sände sedan över dem till regeringen med remissvaren. Ett av de förslag som kom fram vid remissbehandlingen var att det krävdes ytterligare utredningar i vissa frågor. De utredningarna har regeringen nu låtit utföra genom DELFA, och resultatet av den utredningen kommer att redovisas i nästa vecka, då också regeringens förslag till åtgärder med anledning av de tidigare nämnda förslagen kommer att redovisas. Jag vill emellertid understryka att spegelbilden av deltidsarbetet för kvinnorna är deras fortsatta odelade arbete och ansvar för hem och barn. Flertalet av dem som har deltidsarbete anger att skälet till detta är att de inte klarar båda uppgifterna, om de arbetar på heltid. Det finns andra skäl också. Ingrid Ludvigsson talade om arbetsbristen och sade att det var 84 000 kvinnor som hade angett det skälet, men av de 900 000 kvinnorna anger flertalet som skäl arbete med hem och barn. Det är absolut nödvändigt att vi, samtidigt som vi försöker stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden, söker påverka arbetsfördelningen i hemmen. Situationen blir annars alltför pressande för kvinnorna. Färska undersökningar visar att — trots allt tal om motsatsen — ytterst litet har hänt inom hemmets väggar när det gäller att förändra kvinnors och mäns roller. Här gäller det att påverka attityder och att ändra ingrodda värderingar. Det är inte lätt — men det är nödvändigt! Jämställdhetskommittén har därför under hösten gått ut med ett massivt ”opinionsbildningspaket”, om jag får kalla det så. Vi har bl.a. haft två seminarier för journalister och en konferens med samtliga studieförbund för att med dem diskutera vad man kan göra. Vi ger vidare ut ett nyhetsblad som vi kallar ”Jämsides” och som är utformat så att även upptagna personer 29 skall hinna läsa det. Det har bl.a. till uppgift att sprida idéer som vi vet finns på olika håll. Kommittén har föreslagit — och har gjort en skiss till — ett könsrollspaket för förskolan. Jag har gott hopp om att det snart skall bli verklighet. Det skall dels syfta till att stärka personalens och föräldrarnas medvetande om könsrollernas betydelse, dels underlätta personalens arbete med barnen på detta område. Vi deltar också i diskussionerna kring den information om hur viktigt det är att pappan utnyttjar sin lagstadgade rätt till föräldraledighet som riksdagen beslöt om i våras. Vi har dessutom på olika sätt drivit på när det gäller utbyggnaden av samhällets barnomsorg, och vi arbetar f. n. intensivt med dessa frågor ur olika aspekter. Kravet på jämställdhet måste byggas in överallt när vi planerar framtidens samhälle. Utbildning, forskning, samhällsplanering i form av boendeformer, arbetsplatsers lokalisering, kommunikationer, service — det är viktiga bitar för att få en helhetssyn på samhällsutvecklingen ur jämställdhetssynpunkt. På olika sätt har därför jämställdhetskommittén engagerat sig i konkreta projekt inom boendeplanering och samhällsservice. Vi har även breddat våra kontakter med olika grupper i samhället. Vi har t.ex. inlett en serie temakvällar, där vi säger att huset är öppet för inbjudna från olika verksamhetsområden som vi gärna vill dryfta jämställdhetsfrågor med. Häromdagen träffade vi personal från daghem och fritidshem och diskuterade ”könsroller i förskolan” — det var f. ö. mycket lyckat. Jag tror att ett regeringsorgan som vi måste utnyttja sådana mindre pretentiösa och obyråkratiska former för kommunikation. Stor nytta har jämställdhetskommittén också av den referensgrupp som redan tidigare fanns och då enbart bestod av kvinnor men nu har utökats med ett antal män och med invandrarkvinnor. Det är ju viktigt att komma ihåg att jämställdheten rör kvinnor och män i lika hög grad! Jämställdhetskommittén följer nu också på ett mycket brett plan upp vad som händer ute i landet med jämställdhetsfrågorna. - Det är inte bara kommittén som gör arbetet, utan arbetet sker ju på andra håll i landet också — och skall så göra; kommittén skall initiera och stimulera. Över tusen myndigheter, organisationer, institutioner och föreningar svarar under hösten på en enkät om vad som gjorts och vad som planeras. Det finns idéer och uppslag att ta vara på och föra vidare. Det är mycket arbete på gång. Det gångna året har för jämställdhetskommitténs del också ägnats åt att utarbeta ett förslag till lag mot könsdiskriminering som beräknas vara klart i början av nästa år. Det blir ytterligare ett instrument i kampen för att skapa jämställdhet mellan könen och kan, hoppas jag, bli ett bra stöd för de fackliga organisationerna i deras intensifierade arbete för jämställdhet i arbetslivet. Herr talman! Vårt arbete är i mångt ett träget vardagsarbete, som i skymundan från de stora rubrikerna syftar till att hjälpa och stödja de Nr 24 många män och kvinnor som vågar bryta den könsuppdelade strukturen Torsdagen den Det är bra att vi är otåliga — jag är det själv — men det är nödvändigt — att vi är uthålliga. Jämställdhetsfrågor Herr talman! Jag hoppas att jag med den här redogörelsen skall ha m.m. klargjort för dem av kammarens ledamöter som lyssnar på fakta att det inte har varit fråga om någon uppbromsning av arbetet för jämställdhet under det gångna året utan tvärtom en intensifiering och en breddning till olika samhällsområden.

Herr talman! Karin Andersson börjar med att fråga om vi hade förväntat oss att man efter regeringsskiftet på ett år skulle klara allt detta som återstår att göra på jämställdhetens område, och så tackar hon oss för att vi tilltrodde den borgerliga sidan den kapaciteten. Det har ju blivit vanligt att turnera kritiken från oppositionen på det sättet. Nej, vi hade faktiskt inte väntat oss några underverk — det skall jag väl säga till Karin Andersson. Men bakom den här formuleringen i vårt särskilda yttrande, som nu Karin Andersson tog som utgångspunkt för sitt anförande, finns det enligt vår mening verkliga och hållbara skäl, och vi har också redovisat ett par exempel i vårt yttrande. Det gäller deltidsfrågan, där den förutvarande jämställdhetskommittén ju hade, som jag sade tidigare, konkreta förslag till åtgärder, som var remissbehandlade — och positivt behandlade. Vi begärde att regeringen skulle redovisa vad man tänkte göra med dessa förslag. Nu har vi ingenting hört om detta, och det finns ingenting aviserat om vad som skall komma i den vägen. Ett annat område där vi också begärde besked från regeringen i samband med att vår motion behandlades i våras var ju det statliga området. Enligt de ursprungliga planerna borde det nu ha förelegat en redovisning av vad man där avsåg att göra för att främja jämställdheten mellan män och kvinnor. Vi har ännu ingenting hört. Detta tar vi som en uppbromsning i takten i jämställdhetsarbetet. Det är bra om jämställdhetskommittén arbetar aktivt. Vi skall nogsamt följa utvecklingen på detta område och noterar med tillfredsställelse varje framsteg som görs. Som jag har sagt lovar vi att återkomma med vårt förslag till åtgärder under detta riksmöte.

Herr talman! Jag vill bara ta upp en sak av det Ingrid Ludvigsson sade här, och det gäller deltidsarbetet. Det kan hända att jag uttryckte mig oklart eller att det inte gick fram, men jag redovisade faktiskt vad som har hänt. Det är riktigt att remissorganen i stort sett var positiva, men de hem 31 ställde också om ytterligare utredning. Det fanns även med i den skrivelse som jämställdhetskommittén överlämnade till regeringen och som annars i stort sett följde upp delegationens förslag. Regeringen beslöt då att överlåta till DELFA att göra dessa ytterligare utredningar. De är nu klara med detta, och jag fick besked i går om att rapporten skall läggas fram om en vecka. I samband därmed skall regeringen redovisa de åtgärder som man vill vidta med anledning av de skrivelser som såväl delegationen som kommittén har ställt sig bakom.

Talman Eriksson! Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 5 handlar om kvinnors liv och arbete och de insatser som görs för att nå ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Utgångspunkten är fyra motioner. Utskottets talesman, Alf Wennerfors, har nyss redovisat utskottets ställningstaganden, så det skall jag inte ägna tiden åt. Men jag vill ge några synpunkter på jämställdhetsfrågorna, eftersom det är frågor som folkpartiet länge aktivt arbetat med, och jag skall beröra kvinnors arbetsmöjligheter och arbetsvillkor. Genom mitt inlägg skall jag, liksom Karin Andersson redan gjort, vederlägga det socialdemokratiska yttrandet om att jämställdhetsarbetet bromsats upp sedan vi fick en ny regering. Folkpartiet fick ju f. ö. särskild uppmärksamhet i yttrandet. Visst tycker man ibland att det går väldigt långsamt med jämställdheten. Några av oss har hållit på mycket länge och arbetat för den. Först talade vi om kvinnofrågan, om kvinnors två roller: mammarollen och yrkesrollen. Först skulle vi satsa på yrkesrollen, sedan kom mammarollen och så kom yrkesrollen igen. Nu har vi insett att också mannens roll måste förändras, om vi skall nå målet att både kvinnor och män skall ha en egen ekonomisk trygghet, att både män och kvinnor skall ta ansvar för hem och barn och att båda skall ha möjlighet till samhällsarbete. En förutsättning för egen ekonomisk trygghet är att det finns ett arbete att få, och i det avseendet har många kvinnor varit och är fortfarande missgynnade, speciellt de unga kvinnorna. Vi har i denna kammare varit överens om att det gäller att ta bort de olika förvärvshinder som finns. Grundförutsättningen för att få fram fler jobb är en ekonomisk tillväxt och en balanserad ekonomi. Det behövs en god aktivitet i näringslivet. Dessutom behövs en bra barnomsorg, en god boendeplanering, där arbete och bostad inte ligger alltför långt från varandra, samt väl fungerande kollektiva kommunikationer. Tillskottet av nya jobb i näringslivet ligger på en låg nivå f. n., helt naturligt med tanke på den ekonomiska situation som vi har med svårigheter för företagen inom industrin att sälja sina varor. De nytillträdande på arbetsmarknaden drabbas, speciellt då de unga kvinnorna. Från mitt eget län kan jag redovisa att 40 96 av de arbetssökande är under 25 år, 60 96 är kvinnor. Men trots lågkonjunkturen ökar kvinnornas förvärvsintensitet. Antalet sysselsatta kvinnor var i september i år 1,83 miljoner. Förvärvsfrekvensen = Nr 24 för kvinnor i åldern 16-64 år är ungefär 70 26 i genomsnitt. Här finns Torsdagen den givetvis stora regionala variationer. I Norrbotten var förvärvsfrekvensen 10 november 1977 1975 i genomsnitt 45 26; nu har den ökat något. I Haparanda Gällivareområdet — Jämställdhetsfrågor ungefär 53 96. m.m. Ökningen beror på att den offentliga sektorn bygger ut barnomsorgen, äldrevården och långvården. Men regeringen har verkligen målmedvetet satsat på att underlätta för kvinnor att få ett jobb, att kunna ta ett jobb. Det gäller både jämställdhetsbefrämjande åtgärder och arbetsmarknadspolitiska insatser. Låt mig ta upp några av dem. Äktamakeprövningen i studiemedelssystemet tas bort stegvis. Daghemsutbyggnaden skall fullföljas, och statsbidragen har ökat. Fler förskollärare utbildas, och föräldraförsäkringen byggs ut. Föräldraledigheten bör delas mellan föräldrarna. Semesterlagen har ändrats så, att föräldraledig pappa får tillgodoräkna sig ledighet för vård av barn som semestergrundande. Det kommer också, som Karin Andersson påpekade, förslag till lag mot könsdiskriminering. Det pågår ett aktivt arbete för att rekrytera kvinnor till s.k. manliga jobb och tvärtom. Statliga myndigheters jämställdhetsplaner är ett led i detta arbete. Man får redovisa vad man inom myndigheten tänker göra för att stärka kvinnornas ställning. Dessa planer, som socialdemokraterna efterlyst, kommer att redovisas i samband med att budgeten läggs fram. Sysselsättningsutredningen gör en studie om kvinnors förvärvshinder, och det s.k. jämställdhetsbidraget har höjts till 14 kr. i vissa försökslän, som ett medel att underlätta för kvinnor att få jobb i traditionellt manliga yrken. Arbetsförmedlingarnas resurser har förstärkts. Antalet platser i arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete och praktikarbete har utökats, allt i avsikt att fånga upp särskilt kvinnor och ungdomar som försöker komma in på arbetsmarknaden. De förslag som läggs fram har till syfte att, som Per Ahlmark slog fast vid presentationen av det senaste sysselsättningspaketet, ”fullfölja och förstärka åtgärder som kan ge arbete eller utbildning till ungdomar och nya på arbetsmarknaden och verka för ökad jämställdhet i arbetslivet mellan kvinnor och män”. Ökningen av den kvinnliga förvärvsintensiteten beror till stor del på en ökning av deltidsarbetet. Ungefär 790 000 kvinnor deltidsarbetar f. n.; en hög siffra i jämförelse med de 120 000 männen. Genomsnittliga arbetstiden för kvinnor är 30 timmar per vecka, för män 40 timmar. Det här upplever många som diskriminerande. Det är givet att deltidsarbetet har både föroch nackdelar. Men allt fler människor arbetar deltid, och de allra flesta av dessa vill inte arbeta på heltid f. n. Av de 790 000 kvinnorna som deltidsarbetar var det knappt 90 000 som ville men inte kunde få ett heltidsjobb. Men det är givet att kvinnor som har ansvar för hem och barn, och det har ju kvinnor 33 fortfarande i mycket hög grad, inte orkar med heltidsjobb, hemmajobb och oron för att inte barnomsorgen skall fungera. Och så väljer man deltid. Positivt är att det är den längre deltiden som ökar. Man strävar efter sextimmarsdag. När det gäller deltidsarbetet måste vi arbeta efter två linjer: För det första måste vi skapa rättvisa i arbetslivet mellan heltidsoch deltidsarbetande. Den som är deltidsarbetande skall inte missgynnas när det gäller sociala förmåner och trygghet i arbetet. Här är ju ändringarna i semesterlagen en början. Man får semester efter hur lång tid man arbetat, oberoende av hur arbetstiden är förlagd. För det andra måste vi också ändra på könsrollsmönstret, försöka få bukt med föreställningen att det är kvinnan som har huvudansvaret för hem och barn även om båda föräldrarna förvärvsarbetar. För några år sedan visade en undersökning som gällde heltidsarbetande småbarnsföräldrar att kvinnorna använde 3 timmar och 25 minuter per dag till hushållsarbete och männen 50 minuter. Deltidsarbetet måste bli ett inslag i arbetslivet som tas till vara av både män och kvinnor. Männen börjar ju nu få en högre andel deltid på grund av delpensionen. Det måste också bli naturligt för både män och kvinnor att under vissa tider kombinera ett deltidsarbete med studier eller att ta hand om sina barn. Ett mer flexibelt och rörligt arbetsliv är något att sträva efter, och ledighet för att ta hand om barn borde inte som nu få vara ett hinder i karriären för vare sig män eller kvinnor. Det har alltid förvånat mig att värnplikt har uppfattats som något positivt i arbetslivet, medan detta att ta hand om sina egna barn är ett hinder för avancemang och stimulerande uppgifter. Det aktiva engagemanget och de åtgärder som vidtagits från regeringens och arbetsmarknadsdepartementets sida när det gäller att nå jämställdhet mellan män och kvinnor — som jag här något har redovisat — slår undan grunden för socialdemokraternas påstående att jämställdhetsarbetet har bromsats upp. Men jämställdhet handlar inte bara om politiska reformer. Det handlar också om att förändra djupt rotade attityder och vanor, som styr vårt beteende i vardagslivet, på arbetsplatsen och i hemmet, i politiken och föreningslivet. Vi måste bli medvetna om hur djupt våra värderingar sitter. Könsrollsfrågorna, som i vid mening är samlevnadsfrågor, måste uppmärksammas i hemmet, i förskolan, i skolan, i olika utbildningar och i massmedia. Det behövs en intensiv opinionsbildning för att vi skall få ett samhälle där kvinnor och män möts som individer med lika rätt och gemensamt ansvar. Det är medvetandet om hur viktigt det här arbetet är som ligger bakom regeringsdeklarationens uttalande att arbetet för jämställdhet skall påskyndas. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Nr 24 Herr talman! Med risk att åsättas stämpeln gnällig vill jag börja med Torsdagen den att öppet säga att jag finner debattordningen en smula underlig. Därmed 10 november 1977 instämmer jag också i någon mån i Olof Palmes kritik vid ett tidigare I tillfälle. Jämställdhetsfrågor Till åtminstone två tredjedelar bygger det här utskottsbetänkandet på = m.m. yttranden över vpk-motioner. Trots det kommer jag som den första av vpk:s företrädare i den här debatten in först nu, t.o.m. sedan visst replikskifte har förekommit. På ett sätt är den här ordningen symtomatisk. Vi är ensamma om att peka på kopplingen mellan en effektiv lösning på jämställdhetsfrågorna och nödvändigheten av genomgripande samhällsomdaningar. Från det synsättet kommer jag också att utgå i mitt anförande. Kapitalismen har försatt landet i ekonomisk kris. Företag på företag hotar med nedläggning och driftsinskränkningar. Närmare en halv miljon människor som vill ha arbete kan inte få det på den ordinarie arbetsmarknaden. Kapitalägarnas system orsakar krisen —- men det är arbetarklassen som får ta de hårdaste stötarna av krisen. Krisen slår mot de redan utsatta. Till de mest utsatta på arbetsmarknaden hör kvinnorna. De har den största arbetslösheten. Den är bland kvinnor relativt sett betydligt högre än bland män. Särskilt allvarlig är — det har också påpekats tidigare här — situationen för de unga kvinnorna. Omkring var tjugonde kvinna under 25 år, som vill och kan ta jobb, är arbetslös. Den höga kvinnoarbetslösheten är inte bara en följd av den ekonomiska krisen. Kvinnor har under hela kapitalismens historia fått utgöra en stor del av arbetskraftsreserven, en del som relativt lätt har kunnat fösas in på och ut från arbetsmarknaden. Den kvinnliga reservarmén har lätt kunnat stoppas undan i kök och tvättstugor. Den gamla kvinnorollen, de uppgifter som sedan länge lagts på kvinnan och som skapat en myt om speciellt kvinnliga arbetsuppgifter, följer kvinnorna på arbetsmarknaden och har ställt dem i ekonomisk beroendeställning. Dessa allmänna drag är alltjämt giltiga som bakgrund till en debatt om kvinnorna i dagens arbetsliv. Redovisningen av kvinnornas ökade andel av arbetskraften och hänvisningen till att kvinnor numera i hög grad återfinns inom den offentliga sektorn har ibland i debatten tagits till intäkt för att talet om kvinnor som reservarbetskraft är förlegat. Det är obestridligen så att den ekonomiska krisen snabbast slår ut arbetande inom industrin. Likaså har hittills privat och offentlig servicesektor kompenserat minskningen av arbetstillfällen inom industrin. Men i samma takt som krisen fördjupas drabbas också dessa sektorer. Kommuner och landsting upplever en närmast desperat ekonomisk situation. Dagligen talar tidningsrubriker om kommuner som sprängt det s.k. taket för kommunalskatterna. Givetvis kommer detta att innebära nedskärningar av de offentliga utgifterna, och som följd av det kommer 35 kvinnorna att drabbas. Även inom handeln aviseras inskränkningar som givetvis också kommer att drabba kvinnor. Att begreppet reservarbetskraft alltjämt är en realitet visar också den svåra arbetslösheten bland de unga kvinnorna. Vad utgör de annat än en reserv för arbetslivet? Arbetsmarknadsutskottet konstaterar i sitt betänkande att diskussionen om hur man skall nå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet har varit livlig de senaste åren. Alf Wennerfors tycks rent av uppleva redan det att jämställdhetsfrågan har aktualiserats som något av genomgripande förändringar i sättet att leva. Jag hör inte till dem som påstår att frågan är ny — den har varit aktuell i åtminstone ett århundrade. Den var aktuell för ca 60 år sedan när radikala företrädare för arbetarrörelsen ville föra frågan längre än till att bara gälla kravet på rösträtt. Men vad jag hävdar är att de förändringar som krävs kommer alldeles för långsamt, och jag menar att detta också präglar utskottsskrivningen. Man redovisar åtgärder som har vidtagits för att komma närmare målet. Som en redovisning av marginella förändringar kan skildringen godtas. Men bakom dessa kvarstår orubbat ett ojämlikt arbetsliv — uppdelningen i olika sektorer för kvinnor och män, stora inkomstskillnader, lägre kvinnlig förvärvsintensitet, högre kvinnlig arbetslöshet osv. Arbetsmarknadsutskottet har inte funnit anledning att analysera jämställdhetsfrågans aktuella läge. Ändå finner jag det påtagligt att nya reaktionära uppfattningar stimuleras i krisens spår. Jag tänker då inte bara på de öppet reaktionära uppfattningarna om daghemmen och deras betydelse, som en kolumnist i Aftonbladet förde till torgs och fick applåder för på vissa håll. Jag tänker också på det som sker mer fördolt — i försöken att stuva undan kvinnofrågorna och i stället tala om hur just sådant som vårdnadsbidrag kunde stärka familjelivet, i den allmänna konservativa motoffensiven till jämställdhetsarbetet som veckopressen har uppammat. De unga kvinnornas situation är kanske ändå det som i dag utgör den mest omskakande bekräftelsen på att jämställdshetsmålet är lika fjärran som någonsin, i varje fall om vi håller oss till arbetslivets område. Min — och för övrigt också Eva Winthers — hemort kan kanske inte tas som bevis för tesen att det är särskilt illa nu. I Kiruna har nämligen kvinnor alltid haft enorma svårigheter att få in en fot i arbetslivet. Men som exempel på hur krisläget bromsar jämställdhetsarbetet i arbetslivet är Kiruna väl valt. Där uppnåddes för en tid sedan en överenskommelse mellan den helt dominerande arbetsgivaren LKAB och arbetsförmedlingen om att av dem som företaget nyanställde skulle 25 26 vara kvinnor. Och resultatet blev att kvinnliga verkstadsarbetare, svetsare och fordonsförare blev så pass vanligt förekommande att det inte längre orsakade tidningsrubriker. Men så fick LKAB vad man kallar avsättningsoch lönsamhetsproblem, och ett av de första medel man tillgrep var anställningsstopp. Då hade inte längre överenskommelsen med arbetsförmedlingen någon reell betydelse. Beräkningar som har gjorts av Norrbottens länsstyrelse visar att det behövs 1 200 nya kvinnojobb för att Kiruna procentuellt skall nå upp = Nr 24 till riksnivån när det gäller förvärvsintensitet för kvinnor. Se det mot Torsdagen den att Kiruna har ett stort kvinnounderskott och mot uppgifterna från 10 november 1977 LKAB-ledningen om att upp emot 3 000 anställda inom företaget måste = skiljas från sina jobb för att de ekonomiska problemen skall kunna be — Jämställdhetsfrågor mästras! Då är man utan reservationer beredd att instämma med fö — m.m. reståndaren för arbetsförmedlingen i Kiruna som i tidskriften Arbetsmarknaden säger: ”En kvinna har ingen chans att leva ett självständigt liv i Kiruna. Hon måste ha en försörjare för att klara sig ... Det är fruktansvärt.” I samma reportage berättas det att det i Kiruna procentuellt sett finns fyra gånger så många tonårsmammor som i landet i övrigt. Jag hänvisade till detta så sent som i en interpellationsdebatt häromdagen, men eftersom jag finner en ung flickas skildring av sin situation så betecknande, vill jag även i dag citera den. Det är en tonårsmamma med föräldrahemmet i Tornedalen som säger så här: ”Här finns så många unga människor som har barn. Egentligen vet jag inte varför det blir så. Det är nästan naturligt att man skaffar barn när man slutar skolan. Jobb finns ju ändå inte att få.” Nå, nu är väl inte bilden likadan överallt, invänds det. Nej, men skall talet om jämställdhet ha en reell innebörd, skall det givetvis gälla utan geografiska begränsningar. De exempel jag gett kan dessutom få efterföljare på alla de orter som i dag hotas av inskränkningar vid dominerande arbetsplatser. I det här läget räcker det inte alls med uttalanden om att alla är ense ”om det övergripande målet om allas rätt till arbete.” Detta är ett citat ur utskottsbetänkandet. På vägen mot det målet tas det nu uppenbara steg tillbaka. Vpk har i flera sammanhang här i riksdagen pekat på att den sysselsättningspolitik som bedrivs inte skapar några nya arbetstillfällen. Enligt regeringspropositionen om riktlinjerna för den ekonomiska politiken är inte full sysselsättning eller arbete åt alla något mål för regeringen. Man påstår där att det skulle öka ”inflationstrycket” och att det skulle hämma exporttillväxten. Tänkte jämställdhetsaposteln Per Ahlmark på kvinnorna när detta skrevs? Regeringen vill ha en sysselsättningspolitik som innebär att det finns en arbetskraftsreserv. När det kommer till konkret handling, hjälper inte allmänna deklarationer. Regeringen har inget emot en viss arbetslöshet och driver en sysselsättningspolitik som går ut på att stoppa undan arbetslösheten genom omskolning och reservarbeten. Detta är ingen offensiv sysselsättningspolitik. Det är ingen politik som går ut på att skapa meningsfyllda jobb åt alla som vill ha arbete. Det vore därför viktigt att riksdagen uttalade sig för en sådan sysselsättningspolitik. Det vore inte minst viktigt för kvinnorna, som har svårast att få jobb. Efter det övergripande kravet om en sysselsättningspolitik som tryggar allas rätt till ett meningsfullt arbete har vi i vår motion yrkat på bättre utbildning och instruktioner för personal hos AMS och länsarbetsnämn 37 derna. Vi är självfallet medvetna om att sådana åtgärder endast kan få begränsade effekter, men de skulle ändå kunna medverka till att ändra det traditionella mönstret. Utskottet redovisar som svar på vårt yrkande en rad exempel på hur man inom arbetsmarknadsverket intensifierat arbetet med jämställdhetsfrågorna och menar att vår motion därmed är tillgodosedd. Det tycker nu inte jag. Av de 100 försökstjänster som inrättades för att främja jämställdhetsarbetet har man nu de tjänstemän på distriktskontoren som skall svara för samordningen. Det rör sig om ett 60-tal tjänster. En minskning alltså. Dessutom fungerar dessa som arbetsförmedlare bland andra arbetsförmedlare. De har inte den särskilda utbildning som krävs för att de effektivt skall kunna verka för de uppgifter som är avsikten. Alltså finns det även i detta avseende anledning att bifalla vårt yrkande. Jag vill därför, herr talman, sluta med att yrka bifall till vpk:s motion nr 1332.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp bara en enda sak i Eivor Marklunds inlägg. I stort sett har hon rätt när det gäller beskrivningen av de regionala orättvisorna på arbetsmarknaden, men jag skall inte gå in i den debatten. I vpk-motionen krävs instruktion för arbetsmarknadsverkets tjänstemän beträffande kvinnofrågorna. Det har emellertid hänt en del och kommer att hända mer rätt omgående. Arbetsmarknadsverkets styrelse har nyligen antagit ett jämställdhetsprogram. Det har gått ut till samtliga arbetsförmedlingsorgan, med instruktioner om att man skall vidta aktiva åtgärder. De samordnare som både jag och Eivor Marklund nämnde skall bli föremål för utbildning, bl.a. i den konferensomgång som jag omtalade att jämställdhetskommittén skall medverka i. Det finns emellertid anledning att vidta ytterligare åtgärder — det är jag medveten om -— för arbetsmarknadsverkets personal har mycket stor betydelse för jämställdhetsarbetets utveckling.
Herr talman! Efter Karin Anderssons sista mening skulle jag kanske ha kunnat avstå. Det krävs fortfarande åtgärder. De uppgifter som jag grundar mina och vpk:s yrkanden på kommer från de människor som själva arbetar med dessa saker inom arbetsmarknadsverket. De säger att de saknar den utbildning som de själva tycker att de behöver för att kunna driva dessa frågor. Karin Andersson såsom ordförande i jämställdhetskommittén är lika medveten som jag om det väldigt omfattande fält som det här handlar om. Det gäller inte bara att stimulera kvinnor till att ta jobb eller företagare till att anställa kvinnor. Det handlar ju också om så många andra bitar. Dessa tjänstemän menar att de inte har tillräcklig utbildning i alla dessa bitar. Därför vill de ha utbildning.

Nr 24 Herr talman! Alf Wennerfors började sitt inlägg med att anföra att Torsdagen den han egentligen inte hade något att säga. Men han skulle ändå fatta sig 10 november 1977 kort. Det var något inkonsekvent, tycker jag. När man sedan lyssnade sn på vad Alf Wennerfors hade att säga, beklagade man att han inte var — Jämställdhetsfrågor konsekvent och drog de rätta slutsatserna av sitt första yttrande.

Herr talman! Gertrud Sigurdsen menar i sitt inlägg att moderatmotionen, dvs. den som väckts av Bertil Lidgard m.fl., skulle ömma enbart för de högkvalificerade som skulle vilja välja deltidstjänster. Gertrud Sigurdsen har rätt när det gäller själva hemställan i motionen, det vi brukar kalla klämmen. Men om man läser motionen får man väl ändå den uppfattningen att den genomsyras av ett stort och djupgående intresse för hur vi över huvud taget skall förbättra förhållandena för dem som vill ha deltidstjänster. Sedan är det så med oss moderater, i motsats till socialdemokraterna, att vi vill ha valfrihet på detta område. Vi tycker att om kvinnor eller män vill ha deltidstjänster skall man försöka ordna det. Vi vill inte som socialdemokraterna styra marknaden, så att det skall vara nästan omöjligt att få deltidstjänster. När jag säger detta tillspetsar jag det, men det låter ibland så när man hör socialdemokratiska företrädare. Den tabell vi presenterade i arbetsmarknadsutskottet vill verkligen belysa hur sned fördelningen är när det gäller de ledande befattningarna. Det ligger väl inte i någons intresse att det skall vara så, att på de lägsta lönegraderna är det 40 926 av kvinnorna som har deltidsbefattningar men bara 3 96 av männen. Jag tycker det låter som om Gertrud Sigurdsen var på dåligt humör och ser litet illasinnat på våra syften. Det är jag inte van vid när det gäller Gertrud Sigurdsen. Inte minst inledningen i hennes anförande, där hon betygsatte min medverkan i den här debatten, var ovanligt illasinnad för att komma från henne.
Herr talman! Jag vill bara säga till Gertrud Sigurdsen att jag inte tillhör dem som anser att deltidsarbete är den bästa arbetsformen. Jag är starkt 41 medveten om att det för många är en otrygg och otillfredsställande arbetsform. Det är också orsaken till att vi från jämställdhetskommittén ställt oss bakom det förslag om förbättringar av deltidsarbetet som den gamla delegationen utarbetat. Deltidsarbete väljs ju frivilligt av en del under vissa perioder i livet, som Gertrud Sigurdsen också påpekade, men för många är det en arbetsform som framtvingats av en bister nödvändighet. Jag vill än en gång understryka att det inte främst är brist på arbetstillfällen som är orsak till deltidsarbete. Den största gruppen bland dem som har deltidsarbete har som skäl för detta angivit att de inte har möjligheter att arbeta heltid på grund av arbete för hem och barn. Det är därför jag anser att arbetet för jämställdhet i hög grad måste bedrivas med syfte att förändra arbetsfördelningen i hemmet, så att kvinnor får samma möjligheter och förutsättningar att ta del i arbetslivet som män har. Men det var egentligen den lilla känga som Gertrud Sigurdsen utdelade mot slutet av sitt anförande beträffande kommitténs arbete med lagstiftning som jag ville ta upp. Jag tycker det är litet synd att LO och Gertrud Sigurdsen låst sig så kolossalt i en negativ attityd innan man vet hur lagen kan komma att se ut. Vi arbetar ju för fullt med den nu. Jag kan försäkra att det inte kommer att bli en negativ lagstiftning, som Gertrud Sigurdsen uttryckte det, utan mina avsikter är att det skall bli en lag som också främjar jämställdheten. Jag hoppas alltså fortfarande på att den skall uppfattas som ett stöd åt de avtal som träffats på arbetsmarknaden och som jag finner mycket angelägna.

Herr talman! Eivor Marklund beklagade sig för en stund sedan över debattordningen här i kammaren, och jag tycker nog att det ligger någonting i vad hon sade. Arbetsmarknadsutskottets betänkande behandlar bl.a. två motioner som väckts av representanter för moderata samlingspartiet. I den ena motionen har vi begärt utredning och förslag om behövliga åtgärder för erkännande av hemarbetet som samhällsnyttig arbetsinsats, och i den andra motionen har vi begärt att åtgärder skall vidtas inom den offentliga sektorn för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Båda dessa motioner pekar på den låga jämställdhetsnivå som råder i dag i samhället. Jag vet att kammaren väl känner till alla de här synpunkterna från tidigare debatter. Utskottet har dessutom i det betänkande vi har framför oss uttryckt sig positivt till de motionsförslag som väckts. Jag skall därför inte göra någon utläggning för att förklara hur dessa motioner uppkommit. I stället skall jag något beröra utskottets kommentarer och förslag till beslut.

Antagandet förefaller därför vara i det närmaste helt grundlöst, och jag hade förväntat mig att utskottet skulle ha redovisat en starkare viljeyttring i denna fråga. Vidare säger utskottet på s. 5-6 beträffande motionen angående meritvärdering av hemarbete att utskottet redan vid 1975/76 års riksmöte tog upp denna fråga — och då vid inte mindre än två olika tillfällen. Det stämmer nästan men inte helt. Första gången togs frågan upp i anledning av en folkpartimotion med begäran om att regler för meritvärdering av barnavårdande tjänstgöring i hemmet skulle utformas. Denna motion avstyrktes av utskottet och avslogs av kammaren. Andra gången behandlades frågan i anledning av en motion som väckts av representanter för moderata samlingspartiet med begäran om att meritvärdering av visst arbete i hemmet för anställning i statlig tjänst och för lönegradsuppflyttning skulle utredas. Denna motion tillstyrktes av utskottet och bifölls av kammaren utan votering. Men det är här det inte stämmer riktigt längre. Och det kommer ytterligare en felaktighet in, nämligen den felaktighet som återfinns i det särskilda yttrandet nr 2 som fogats till betänkandet. Varken inrikeseller arbetsmarknadsutskottet har tidigare behandlat den motion om meritvärdering av hemarbete som vi nu skall ta ställning till. Däremot har en motion med samma yrkande tidigare väckts, men den gången av representanter för de tre borgerliga partiernas kvinnoförbund. Och den motionen behandlades inte av vare sig inrikeseller arbetsmarknadsutskottet utan av socialförsäkringsutskottet och avstyrktes av utskottsmajoriteten. Vid kammarbehandlingen yrkades bifall till såväl utskottets som motionärernas förslag, och röstningen utföll med 147 ja mot 147 nej. Lotten avgjorde frågan till utskottets favör. Båda de motioner som tidigare behandlats av inrikesutskottet har alltså haft mer begränsade krav när det gäller meritvärderingen av hemarbete än den motion som vi i dag har framför oss. Jag hoppas med de här orden ha utrett det missförstånd som hittills rått beträffande dessa motionskrav och de öden som de har gått till mötes. Det är glädjande att utskottet nu ställer sig positivt till de motionsförslag som jag här berört och att utskottsmajoriteten delar vår uppfattning att detta är viktiga frågor som bör få en snar och positiv lösning. Men jag ställer mig ändå litet grand undrande till hur utskottet har tänkt 43 sig att detta arbete skall kunna fortskrida, alldenstund utskottet inte redovisat en starkare viljeinriktning än vad man har gjort. Hur har man egentligen tänkt sig att de intentioner som kommer till uttryck i motionerna skall föras ut till dem som berörs av förslagen, när man å ena sidan betygar sin positiva inställning till motionernas syfte och å andra sidan säger att motionerna inte bör föranleda någon riksdagens åtgärd? Hur har man tänkt sig att dessa båda synpunkter skall kunna förenas till något konstruktivt resultat? Herr talman! Jag har inget yrkande i denna fråga, eftersom jag finner det meningslöst att framställa ett sådant mot ett enigt utskott. Jag skulle till sist vilja säga några ord till Gertrud Sigurdsen. Nej, fru Sigurdsen, vi moderater ser inte alls deltidsarbetet som den enda lösningen på jämställdhetsfrågorna eller på de arbetande kvinnornas problem. Vi är väl medvetna om att deltidsarbete tvärtom i många avseenden kan vara ett hinder när det gäller att öka jämställdheten, och det är därför vi kräver att man också skall inrätta deltidstjänster på kvalificerade tjänster. Fru Sigurdsen sade att m-motionen inte alls ömmar för det stora flertalet kvinnor som inte har deltidstjänst i kvalificerade befattningar utan i låga befattningar. Jodå, fru Sigurdsen, vi har i flera år motionerat om bättre villkor för de deltidsarbetande kvinnorna, men vi har år efter år röstats ned av den socialdemokratiska majoriteten.
Herr talman! Yvonne Hedwall citerar utskottsbetänkandet längst ned på s. 4: ”Utskottet utgår från att vid de överväganden som blir aktuella i samband med myndigheternas årliga redovisning av jämställdhetsarbetets bedrivande även uppslag av nu aktuell typ prövas.” Sedan säger hon att det som man här utgår från är ett krav som inte har rests eller diskuterats i den här kammaren tidigare. Jag undrar om det inte föreligger ett litet missförstånd. Man måste ju också läsa meningen före, nämligen denna: ”Arbetet med dessa frågor pågår hos myndigheterna mot bakgrund av jämställdhetsförordningen och det tidigare nämnda cirkuläret samt SPN:s anvisningar i anslutning härtill.” Därför ansåg sig utskottet kunna utgå från att frågan kan övervägas senare i anslutning till de årliga redovisningarna. Beträffande den andra frågan, som tas upp i motionen om meritvärde vid hemarbete, må det vara hur som helst med den tidigare behandlingen av motionerna. Det viktiga är, enligt min mening, att utskottet anser att det i första hand är den statliga sektorn som kan tas upp till behandling. Vi kan ju inte utforma några direktiv för den enskilda sektorn, utan där får de olika parterna försöka komma överens. Men när det gäller den statliga sektorn kan vi alltså ge rekommendationer, och vi tror oss veta att de här frågorna — det gäller alltså den statliga sektorn — är under beredning i regeringens kansli och att förslag kan väntas så småningom. Det tycker jag är det väsentligaste.
Nr 24 Herr talman! Alf Wennerfors missuppfattade mig nog litet. Jag sade Torsdagen den inte att dessa frågor inte hade diskuterats i denna kammare, utan att 10 november 1977 den motion vi för dagen har framför oss inte tidigare diskuterats av — vare sig inrikeseller arbetsmarknadsutskottet. Däremot har den dis — Jämställdhetsfrågor kuterats i kammaren, och den har också avslagits av kammaren vid ti — m.m. digare tillfällen. Vidare sade Alf Wennerfors att utredningsarbetet redan är i full gång beträffande de här frågorna. Men det gäller, som jag sade i mitt tidigare inlägg, bara en begränsad del av frågorna, alltså den del som avser den statliga verksamheten. Vad beträffar de mera vittsyftande förslag som tas upp i den här motionen har de inte vunnit gehör och är av den anledningen inte föremål för något utredningsarbete.

Herr talman! Jag skall först kommentera anförandet av Wennerfors, som såvitt jag förstår är utskottets företrädare. Wennerfors kvinnosyn står i dålig samklang med den som representeras av exempelvis moderatledaren Bohman. Dennes syn på män och kvinnor är en helt annan, och han har i en bok gett uttryck för den. Han säger där: Män och kvinnor är olika, fysiskt och enligt min mening också psykiskt. Man har därför svårt att tro att det är moderata samlingspartiets kvinnosyn som Wennerfors här har fört fram. Jag ville bara göra den kommentaren innan jag nu går över till att behandla vpk:s motioner. I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 5 behandlas två vpk-motioner. Utskottet föreslår att riksdagen skall avslå dessa. Jag kommer i huvudsak att hålla mig till motionen 128, som tar upp deltidsanställdas och då speciellt deltidsarbetande kvinnors problem för det är i de allra flesta fallen kvinnor som tvingas ta deltidsarbete. Anledningen härtill är i första hand snedfördelningen av hemarbetet och den bristfälliga barnomsorgen, men också det förhållandet att deltidsarbeten förekommer i större utsräckning inom de typiska kvinnoyrkena, såsom inom handel, vårdyrken och andra serviceyrken. Det är också de arbeten som, vilket tidigare här har vidimerats, i regel är sämst betalda. Förutom att deltidsarbetet i regel är sämst betalt är det också upplagt på arbetstidscheman som innebär korta arbetstider, och veckoarbetstiden är så anpassad att arbetsköparna kommer undan större delen av de sociala kostnaderna. För att de sociala försäkringar som finns på arbetsmarknaden skall gälla fordras det i regel en genomsnittlig veckoarbetstid på 16 timmar, och för att arbetslöshetsersättning skall utgå fordras det 17 timmar i veckan. Det finns otaliga exempel på att arbetstidsschemat är upplagt just på sådant sätt att veckoarbetstiden i genomsnitt understiger det stipulerade timantalet. Den deltidsanställde står då helt utanför trygghetsanordningar 45 och sociala försäkringar som annars skulle ha gällt. Det visar sig också att deltidsanställda inte är lika fackligt aktiva som övriga. De deltidsanställda är bara fackligt organiserade till 51 26. Medeltimförtjänsten ligger väsentligt under de heltidsanställdas — närmare bestämt med ca 3 kr. per timme. Allt detta — i första hand den väsentligt lägre timlönen men även ringa eller inga sociala kostnader och en låg facklig aktivitet — ger naturligtvis arbetsköparna stora fördelar. Framför allt ger det möjligheter till större profiter. Av den anledningen är det ofta så, att de som söker arbete och erbjuds deltid inte informeras om de nackdelar som detta innebär, dvs. att man får avstå från sociala förmåner.

I vår motion har vi därför yrkat att riksdagen uttalar sig för en minimiarbetstid om 20 timmar i veckan för deltidsanställda. Då skulle dessa tillförsäkras både social trygghet och arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet. Detta krav avvisas av utskottet med den egendomliga motiveringen att det är en ”trubbig” lösning och att man inte kan klara de problem som utskottet dock erkänner föreligger med en sådan metod. I stället bör man konkret söka lösa uppkomna frågor, säger utskottets ledamöter. Men hur man skall lösa dessa problem sägs det ingenting om. Jag skulle därför gärna vilja fråga — och det kan väl utskottets företrädare ge besked om: Vilka åtgärder är bättre än den lösning vpk har föreslagit? Om det har planerats några andra åtgärder, när kommer dessa att sättas in? Om detta sägs ingenting i betänkandet. Att utskottets ledamöter inte har varit eniga om vad som har gjorts i denna fråga framgår av de särskilda yttranden som finns fogade till betänkandet från socialdemokratiskt håll. Där kritiserar man starkt den borgerliga regeringens agerande i dessa frågor — och det är fullt befogat — som till större delen handlar om kvinnornas ställning på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Det är en berättigad kritik, och den borde naturligtvis ha tagit sig uttryck i en reservation om det hade varit möjligt. Utskottet anser heller inte att det finns skäl att ändra lagen om anställningsskydd för att bättre garantera trygghet i anställningen för deltidsanställda. Någon motivering för att avslå vpk-yrkandet i den delen redovisas inte alls. Det är tydligt att man bara lyssnar på klagoropen från arbetsköparna. Arbetsmarknadsministern var inte sen att tillmötesgå de krav på ändringar i lagen om anställningsskydd som framfördes i reaktionär yra på den beryktade arbetsköparkongressen som nyligen arrangerades av SAF.

Det gäller avtal som framtvingas så att anställningsskyddet nära nog helt försvinner. Det gäller de s.k. rullande provanställningarna, som innebär att man anställer på prov för en viss tid, exempelvis tre eller sex månader, och när tiden löpt ut gör man en ny provanställning. På så vis kommer man helt ifrån lagbestämmelserna i övrigt. Också det här drabbar i första hand kvinnorna. I utskottsskrivningen anförs att vpk inte antytt vilka ändringar som avses. Det är riktigt att vi inte har gjort det i den nu aktuella motionen, men i en annan vpk-motion tas dessa problem upp i sin helhet, och där ställer vi konkreta förslag till ändringar, som bl.a. innebär väsentliga förbättringar beträffande just anställningsförhållandena.

Arbetsmarknadsstyrelsen kan således underkänna ett avtal som skulle ha reaktionära drag — och tyvärr finns det sådana på arbetsmarknaden i dag. I samma motion krävs också att permitteringslön skall utgå från första dagen någon permitteras. Det överensstämmer för resten exakt med vad Metallkongressen krävde. Detta skulle hindra många okynnespermitteringar och framför allt hindra många arbetsköpare att varsla i onödan och därigenom skapa oro. Det är klart att vi kunde ha upprepat dessa krav i den här aktuella motionen, men vi ansåg att det var överflödigt. Dessa delar, som jag nu har nämnt, skulle med fördel också ha kunnat sammanföras med detta betänkande. Jag måste också ta upp ett annat påstående — och det har citerats förut i dag — i det här betänkandet. På s. 2 konstaterar utskottet: ”Det finns emellertid stora skillnader mellan mäns och kvinnors villkor i arbetslivet.” Det måste väl betraktas som ett framsteg att man verkligen har upptäckt det. Sedan fortsätter utskottet: ”Kvinnorna väljer fortfarande traditionellt kvinnliga yrken som vårdoch serviceyrken. Männen väljer lika ensidigt traditionellt manliga yrken.” Sedan konstaterar utskottet att kvinnorna på arbetsmarknaden har lägre genomsnittslön än männen —- det är ju inget nytt — och vidare att kvinnorna arbetar väsentligt mer på deltid än männen — och även detta har ju vidimerats här tidigare. Man måste fråga sig om det är möjligt för kvinnorna i dagens samhälle att välja, som utskottet uttrycker det. Hur är det ställt med den möjligheten? Vi hävdar att det inte är så. För vad är det för jobb som kvinnorna hänvisas till? Har det skett något på det så mycket diskuterade könsrollsområdet som man kan åberopa? Vi kan inte skönja några väsentliga framsteg. Visst är det positivt att fler kvinnor har kommit ut på arbetsmarknaden, men allt fler arbetar på deltid. Och vad är det för sorts arbeten de har fått?

Är det någon som har sett en man sitta i en snabbköpskassa en lördagkväll eller på en söndag eller vid något annat tillfälle? Ja, möjligheten finns ju, men det är ytterst sällsynt. Jag har upplevt det en enda gång, och då blev jag så förvånad att jag inte kunde låta bli att fråga hur det kom sig att han satt i kassan. Jag fick då svaret att han i vanliga fall inte satt där men att han var tvingad att rycka in därför att flickan som i vanliga fall hade det jobbet hade kollapsat. Han var föreståndare för en avdelning i varuhuset. Jag frågade också hur han trivdes med jobbet, och han gav ett ärligt svar: han sade att han tyckte det var förfärligt. Valmöjligheten för kvinnorna bromsas också av att det fortfarande är så, att arbetsköparna kan vägra att anställa dem som fått anvisning på jobb från arbetsförmedlingen. Det räcker alltså inte med att en kvinna har skaffat sig en gedigen utbildning och blivit anvisad arbete från arbetsförmedlingen.

För att få stopp på denna orättvisa krävs det att man fråntar arbetsköparna denna självtagna rätt. Rätten att fritt anta och avskeda folk är en bekant strof ur § 32 i SAF:s stadgar, och den skulle ju försvinna i och med att lagen om anställningsskydd och lagen om medbestämmande i arbetslivet antogs. Men rätten att fritt anställa finns tyvärr fortfarande ograverad kvar. Vänsterpartiet kommunisterna har de senaste åren motionerat om att ändra lagstiftningen så att denna självtagna rätt för arbetsköparna skall försvinna. Vi har krävt obligatorisk arbetsförmedling och att arbetsköparna inte skall ha någon möjlighet att avvisa en arbetssökande som befunnits lämplig för det aktuella arbetet om arbetsförmedlingen anvisat ett sådant arbete. Det skulle göra det möjligt för kvinnorna att lättare komma in i de typiska mansyrkena än vad som nu är fallet. Men både socialdemokrater och borgare har hittills ställt sig avvisande och gemensamt avslagit vpk:s krav också i denna fråga. Avslutningsvis vill jag bara deklarera vad vpk anser om deltidsarbetet i stort.

Detta anställningsförhållande minskar också den fackliga aktiviteten. Det Nr 24 för med sig att löneläget i de typiska kvinnoyrkena kan hållas på en Torsdagen den skamligt låg nivå. Här gör arbetsköparna ytterligare extravinster. Del 10 november 1977 tidsarbetet är också ett smart sätt att konservera den traditionella kvin = norollen. Jämställdhetsfrågor Med anledning av vad jag nu har anfört anser vi att deltidsarbetet — m.m. bör begränsas till ett minimum. Genomförandet av sex timmars arbetsdag för alla är ett krav som blir alltmer aktuellt. Ett genomförande av detta krav skapar större förutsättningar för att mannen mera aktivt skall kunna delta i det dagliga hemarbetet. Därigenom skulle också kvinnorna ges större möjlighet att komma ut i arbetslivet, och de blir då inte beroende av mannens försörjning. Vpk kräver i dag sju timmars arbetsdag med sikte på genomförandet av sextimmarsdagen i början av 1980-talet. Detta är rättmätiga krav som vinner allt större gehör hos de breda lagren lönearbetare. Med detta vill jag yrka bifall till vpk-motionen 128.
Herr talman! Karl Hallgren påstod i sitt inlägg att den kvinnosyn som jag företräder inte skulle vara densamma som den Gösta Bohman företräder, och så hänvisade Karl Hallgren till en bok som han läst och som tydligen Gösta Bohman har skrivit. Tänk, att jag tror, Karl Hallgren, att det finns nyanser i uppfattningarna om jämställdhet i samtliga partier. Jag redovisade faktiskt i mitt första inlägg att vi har långt kvar innan alla svenskar, alla som röstar på resp. parti eller alla som är medlemmar i resp. parti har samma uppfattning som den Karl Hallgren eller jag framför som företrädare för våra partier. Trots att Karl Hallgren representerar kommunistiska partiet och jag representerar ett parti som ligger långt till höger har vi i den här frågan egentligen samma grundsyn. Jag tycker att det är litet komiskt med hela den här debatten. Det är litet komiskt att vi försöker hitta fel i varandras sätt att behandla de här frågorna över huvud taget, för egentligen är vi väldigt eniga. Jag tror att det är viktigt för hela jämställdhetsfrågan att vi alla arbetar åt samma håll. Man skall självfallet studera böcker som kommer från moderat håll, men man skall också studera de partimotioner som väckts tidigare i riksdagen och där Gösta Bohman varit förste undertecknare. Av de partimotionerna framgår att det finns ett mycket starkt intresse i vårt parti för de här frågorna. Man bör också studera de motioner som ligger till grund för den här debatten. Karl Hallgren frågade om utskottet inte observerat att 5 § anställningsskyddslagen missbrukas så, att rullande uppsägningar används vid provanställningar. Den frågan, Karl Hallgren, behandlar ni ju inte i er aktuella 49 motion. Och det förstår jag, för om det är som Karl Hallgren säger gäller problemet lika mycket heltidsanställda som deltidsanställda. Den frågan skall vi återkomma till senare i höst, när vi skall diskutera anställningsskyddslagen. Jag vill emellertid, herr talman, slå fast att anställningsskyddslagen gäller lika vare sig det är fråga om heltidsbefattningar eller deltidsbefattningar. Eller hur, Karl Hallgren?

Herr talman! Helt naturligt gäller lagen om anställningsskydd även deltidsanställda. Men om man träffar avtal om provanställning med rullande uppsägning, som helt tar bort lagens skydd när det gäller de sociala frågorna, gäller ju inte lagen längre. Då har man förhandlat bort lagen, och det är vad som skett i flera fall. Det är det förhållandet som vi har påvisat. Vi kunde mycket väl ha skrivit in också detta i motionen, men vi har lämnat en mycket utförlig motion just i fråga om lagen om anställningsskydd, och den rekommenderar jag Alf Wennerfors att läsa verkligt noggrant. Då får han se att vi påpekat just de här problemen. När det gäller moderata samlingspartiets kvinnosyn och Alf Wennerfors kvinnosyn skall jag inte vidare orda om dem. Jag kan bara konstatera att de är olika.
Herr talman! För det första vill jag säga att anställningsskyddslagen inte berör de sociala förmånerna, så det här problemet kommer inte in i det sammanhanget. För det andra vill jag säga att vi skall återkomma till den här frågan när motionerna beträffande anställningsskyddslagen skall behandlas. Det dröjer ju bara några veckor till dess.
Herr talman! Visserligen är vi från vänsterpartiet kommunisterna verkligen kritiska mot lagen om anställningsskydd, men att den inte skulle stadga några sociala förmåner, som moderata samlingspartiets talesman här vill göra gällande, kan jag inte hålla med om. Jag anser att ett större mått av anställningstrygghet är en social förmån. Att man inte längre kan avskedas på osaklig grund utan att arbetsköparen får betala ett skadestånd är naturligtvis också ett socialt framsteg. Arbetsköparna kan givetvis avskeda, men då får de betala skadestånd — och beloppets storlek kan variera beroende på ålder och antal anställningsår. Men ett faktum är att jag betraktar de positiva delarna av lagen om anställningsskydd så att de ger de anställda sociala förmåner.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen får jag meddela följande.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig om det planeras några nedskärningar av den svenskundervisning för invandrare som studieförbunden bedriver, och vilka motiven i så fall är. Mitt svar är att ingen nedskärning av denna undervisning planeras.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Det var glädjande positivt. Anledningen till att jag ställde min fråga var följande. I Uppsala, som jag kommer ifrån och där det finns en omfattande grupp invandrare från skilda nationer och naturligtvis då också en stor grupp invandrarlärare, har det under hösten cirkulerat rykten om att undervisningen i svenska för invandrare skulle skäras ned. Det gällde den s.k. fria kvoten som studieförbunden haft till sitt förfogande. Detta väckte en viss oro både hos invandrarna och hos de anställda lärarna vid de olika studieförbunden. Det är därför glädjande att utbildningsministern så entydigt förklarar att det inte föreligger några sådana planer utan att svenskun dervisningen hos studieförbunden kan bedrivas med samma stöd och Nr 24 i samma omfattning som förut. : Torsdagen den Jag är nöjd och tackar för svaret.
Om tillhandahål Herr talman! Jag vill tillägga att regeringen i budgetpropositionen för — lande på PK-baninnevarande budgetår föreslog en totalram av 650 000 studietimmar för — kens kontor och studiecirklar i svenska med samhällsorientering för invandrare. Av dessa — postanstalterna av skulle 350 000 studietimmar användas för icke lagbunden undervisning. blanketter m.m. Det har nu, som herr Söderqvist påpekade, visat sig att denna tilldelning för studiemedel har varit otillräcklig, varför regeringen i dag har fattat beslut om att ytterligare 200 000 studietimmar skall få användas för icke lagbunden undervisning. Dagens regeringsbeslut innebär en ytterligare satsning på ca 20 milj.kr. Totalt har således regeringen för innevarande budgetår tilldelat studieförbunden 850 000 studietimmar för deras invandrarundervisning.

Herr talman! Hans Jönsson har frågat mig om jag vill medverka till att även den statliga PK-banken och postanstalterna kan tillhandahålla blanketter m.m. för studiemedel. Enligt vad jag har erfarit kommer det inte att i detta avseende vara någon skillnad mellan PK-banken, postanstalterna och de privata affärsbankerna.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga, även om jag hade hoppats att det skulle ha varit mer positivt. Uppgiften i svaret är heller inte riktig, såvida inte postanstalterna och PK-banken har ändrat sitt ställningstagande efter det att jag ställde min fråga. Anledningen till frågan är att jag har blivit uppmärksammad av en syokonsulent på att den statliga PK-banken liksom postanstalterna har slopat den tidigare servicen åt de studerande som vill söka studiemedel.

Övriga banker skall i regel tillhandahålla blanketter men vissa undantag kan finnas även bland dessa.” Det visar sig nu att de flesta privata affärsbankerna har denna service och likaså sparbankerna och föreningsbankerna. Tyvärr följer däremot riksbanken och postgirot de andra statliga organens exempel. Jag tycker att detta är anmärkningsvärt. Samhällets egna företag borde gå före med gott exempel. Det måste vara något fel när statliga banker och statliga serviceföretag inte vill ställa upp med denna service åt de studerande utan överlämnar fältet åt andra. Småskurna prestigehänsyn och ekonomiska tvistigheter mellan organen får inte fälla utslaget, utan hänsynen till dem som behöver denna ekonomiska hjälp för att kunna studera måste vara det viktigaste — detta framför allt som posten räknar med att ha hand om studiemedlen i större utsträckning än tidigare.

Herr talman! Tore Nilsson har bett mig redogöra för hur långt riksarkivets heraldiska uppgift sträcker sig. Riksdagen har 1970 antagit lagen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar. I lagen stadgas bötesstraff för den som utan vederbörligt tillstånd använder svensk officiell beteckning i sin näringsverksamhet. Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag har meddelats. Frågan om tillstånd har reglerats i förordning 1976 om vissa officiella beteckningar . Beslutande organ i dessa ärenden är kommerskollegium, länsstyrelserna eller fullmäktige i vederbörande kommun, beroende på vilken typ av vapen det är fråga om. Endast om ärendet uppenbarligen saknar heraldiskt intresse får besked om tillstånd ges utan att man inhämtar yttrande från riksarkivets heraldiska sektion eller statens heraldiska nämnd. normalt inhämta yttrande från statens heraldiska nämnd och foga yttrandet till anmälningshandlingarna. Förordningen med instruktion för riksarkivets heraldiska sektion och statens heraldiska nämnd reglerar verksamheten vid sektionen och nämnden. Deras allmänna uppgift är att handha statens heraldiska verksamhet och att främja heraldisk forskning. I instruktionen åläggs sektionen och nämnden särskilt att se till att vapen eller heraldiskt emblem som syftar på staten eller statsmyndighet utförts i enlighet med heraldiska normer. Sektionen och nämnden skall också på uppdrag av kommun upprätta förslag till eller verkställa heraldisk utredning rörande kommunala vapen och avge yttrande i ärende om sådant vapen. Instruktionen medger också att utredning eller annan åtgärd på det heraldiska området får utföras på uppdrag av statlig eller kommunal myndighet eller av enskild. Riksarkivets heraldiska sektion ger kontinuerligt råd åt myndigheter, organisationer och enskilda, som ofta vill ha besked om vapen och emblem m.m. I sammanhanget kan också nämnas det tjänstemeddelande från krigsmakten från 1972 , enligt vilket allt heraldiskt utförande skall underställas riksarkivets heraldiska sektion för godkännande. Frågorna kan gälla militära emblem av olika slag, såsom fanor, knappar, brevpapper m.m. Tore Nilsson berör i sin fråga vissa konkreta ärenden från den heraldiska verksamheten. Ärendena om de aktuella kommunvapnen har enligt vad jag inhämtat handlagts av statens heraldiska nämnd, och nämndens rekommendationer har godkänts av berörda kommuner. Det andra konkreta exemplet som tas upp i frågan gäller Svenska ishockeyförbundets avsikt att på landslagsdräkten kombinera riksvapnets tre kronor med varumärke. Statsheraldikerns åtgärd med anledning härav prövas enligt vad jag inhämtat f. n. av justitieombudsmannen. Jag bör inte föregripa denna prövning.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det mesta som gäller författningarna är inte obekant för mig -— jag har i bänken en fotokopia av dem. Som jag framhöll i går här i kammaren vid behandlingen av mina motionsförslag rörande den heraldiska verksamheten har denna verksamhet varit utsatt för mycken kritik, inte minst i riksdagen. Det har gällt såväl den onödigt kostnadskrävande organisationen som ärendenas handläggning. Beträffande det senare gav jag några exempel i går, varför jag ej här skall upprepa dessa utan hänvisar till vad jag då yttrade. Riksarkivets ingripande mot Svenska ishockeyförbundet med förbud att använda dess emblem tre blå kronor på gula tröjor i kombination med en isbjörn väckte uppseende, och heraldisk sakkunskap reagerade mot vad man ansåg vara ett administrativt övergrepp. Från riksarkivet svarade man med en propagandaoffensiv. Heraldiska sektionens föreståndare, statsheraldikern, talade i tidningarna om sin viktiga uppgift att övervaka användningen av och utseendet på rikets vapen och flagga. Nu frågar jag: Var står det i instruktionen? Riksarkivet har ej någon som helst författningsenlig rätt att ingripa mot och förbjuda någon användning av riksvapnet, utom då ett statligt organ använder ett heraldiskt felaktigt emblem, exempelvis då det saknas s.k. foder i den kungliga kronan. Föreligger det brott mot någon författning på detta område, så är det polis och åklagarmyndighet som ingriper, varvid det kan hända att de begär utlåtande från riksarkivet ur heraldisk synpunkt. Vad beträffar Ishockeyförbundets blå kronor i gult fält var detta ej ens fråga om riksvapnet, som har gyllene kronor i blått fält. I heraldiken är det ju främst tinkturerna som skiljer olika vapen från varandra. Vad beträffar kontrollen över svenska flaggan, som statsheraldikern anser sig skola handha, finns det ej heller där något författningsenligt stöd. Sedan 1908 förvaras hos olika civila och militära myndigheter, bl.a. den heraldiska myndigheten, alltså nu riksarkivet, en svensk flagga i en plåtlåda för att flaggtillverkaren skall kunna jämföra olika tygfärger. Men detta medför inte någon övervakningsrätt för riksarkivet. Det finns även andra fall där riksarkivet tagit sig själv befogenheter som man ej har på det heraldiska området. Som exempel kan jag nämna att man vägrat att för registrering hos patentverket godkänna Järfälla kommuns fullt riktiga vapen, tecknat av vår främste heraldiske konstnär, Sven Sköld. Vapnet visar ett lamm bärande en korsstav, som hålles med högra frambenet vilande över staven, precis som man bär en fanstång för att hålla den tryckt in mot axeln. Så är den avbildad i sigillet från 1500-talet och i den heraldiska facklitteraturen. Men riksarkivet vägrade att tillstyrka registrering. Många har också undrat varför inte Tierps fullt riktiga och mycket säregna vapen med tre humleax godkändes. Det är det enda landskommunala vapen från medeltiden som förlänats av en svensk konung. För min del hoppas jag att statsrådet uppmärksamt följer den heraldiska verksamheten. I motionen som behandlades i går förordades att i statens heraldiska nämnd måtte ingå en särskild heraldisk sakkunnig, och det är ett viktigt önskemål.

Nordlanders den 21 oktober anmälda fråga, 1977/78:93, till bud Om åtgärder för att getministern, och anförde: garantera fullvärdig Herr talman! Karin Nordlander har frågat statsrådet Ingemar Mundebo = kost vid sociala vilka åtgärder som regeringen avser att vidta för att garantera en fullvärdig — institutioner kost vid institutioner inom kommuner och landsting. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning bedriver sedan flera år tillbaka en omfattande information i kostfrågan. Informationen sker i samarbete med bl.a. livsmedelsverket och konsumentverket samt landsting och kommuner. En väsentlig del av informationen inriktas på att påverka kosthållet vid storhushåll. Syftet är att människorna skall få en från näringssynpunkt fullgod kost genom att minska fettet i kosten och öka bl.a. andelen grönsaker. Kostinformationen sker dels i form av kurser och konferenser för personal inom storhushåll, dels genom produktion av informationsmaterial. Enligt nämndens bedömning har kosten vid institutioner av olika slag förbättrats successivt under senare år. Jag kan här också nämna att socialstyrelsen ägnar kostfrågor särskild uppmärksamhet vid inspektioner, främst inom långtidssjukvården och omsorgsvården. Kostnaderna för kosthåll, inkl. personalkostnader, utgör vid sjukhus endast 4 å 5 26 av den sammanlagda vårddagkostnaden. Vid institutioner inom långtidssjukvården är motsvarande procenttal högre. Då kostnaderna för kosthåll vid institutioner till stor del utgörs av personalkostnader, har de prishöjningar på livsmedel som skett under det senaste året i relativt liten omfattning påverkat de totala vårddagkostnaderna. I likhet med Karin Nordlander anser jag det utomordentligt angeläget att klienter vid institutioner inom kommuner och landsting får en fullvärdig kost. Enligt min uppfattning sker så också i regel.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Troedsson för svaret. Hon är i stort överens med mig om frågeställningen men ger inget direkt konkret svar på min fråga. F. n. äts mellan 4 och 5 miljoner måltider dagligen utanför hemmet. Ca 75 96 av dessa måltider intas på offentliga institutioner och personalmatsalar, s.k. storhushåll. Skolluncher med sina över 1 miljon serverade portioner är ledande. 1975 låg kostnaden för storhushållens inköp av livsmedel på 5 miljarder kronor. Med de prishöjningar på livsmedel som genomförts under de senaste åren är det inte svårt att räkna ut vilka kostnader det rör sig om i dagens priser eller vad varje prishöjning betyder. Kommuner och landsting är huvudmän för den helt övervägande delen av de offentliga storhushållen och har ansvaret för det kosthåll som förekommer. Kommuner och landsting tycks här fungera på samma sätt som ett vanligt hushåll: när hushållskassan på grund av ökade kostnader inte räcker till, kommer matstandarden i kläm — när inkomster och utgifter på den offentliga sektorn inte går ihop, sker i första hand en nedrustning av den sociala servicen. Fastställda budgetramar för kosthållet får inte rubbas av ökade livsmedelspriser, och då återstår ingenting annat än att förbilliga matsedeln trots medvetenheten om vilka konsekvenser detta får. Genom TV fick vi nyligen reda på hur det kan gå till. I Jokkmokks kommun ansåg man sig tvingad till en drastisk nedskärning i fråga om skolmåltiderna. Genom att slopa frukt, vissa grönsaker och kötträtter löste man budgetproblemet. Jokkmokks kommun är tyvärr inget särfall. Det är bara ett exempel. Socialstyrelsen har, som här har sagts, i riktlinjer för skolmåltider fastställt att skollunchen vad beträffar näringsvärde och kalorier bör innehålla en tredjedel av elevernas dagsbehov. Men det blir ju omöjligt för kommunerna att uppfylla det kravet, om inte prishöjningarna på livsmedel får slå igenom i budgeten. Kosthållets betydelse är klart dokumenterad. Rätt kost på sjukhus och vårdinrättningar kan nedbringa antalet vårddagar — det visar en utredning som gjordes på S:t Eriks sjukhus i Stockholm för ett tiotal år sedan. Att elever som äter dåligt har svårt att tillgodogöra sig undervisning är också helt klart. När de enskilda hushållens matstandard urholkas är det ännu viktigare att matstandarden hålls uppe på de offentliga inrättningarna, och jag vill fråga statsrådet Troedsson om hon inte tycker att riktlinjerna borde ge någon form av garanti för en fullvärdig kost.
Herr talman! Kosthållet i skolor och på ålderdomshem är en kommunal angelägenhet, och kosthållet vid sjukhus av olika slag är i allmänhet landstingens angelägenhet. Men riktlinjer har utgivits på det här området, riktlinjer som det naturligtvis finns all anledning för kommunernas fullmäktige resp. landstingsfullmäktige att följa. Jag vill också säga att det finns all anledning för statsmakterna — från socialstyrelsens sida och på annat sätt — att försöka fortsätta med insatserna för att förbättra kosten vid institutioner av olika slag. Jag har ingen anledning att tro att de informationsinsatser som har gjorts på det här området inte skulle beaktas av kommuner resp. landsting.
Herr talman! Det är bara det att det räcker inte med information om inte förutsättningarna finns, och priserna bestäms ju ändå inte av kommunerna. I svaret sägs det att utgifterna för kosthållet till stor del består av Nr 24 personalkostnader, men det stämmer väl inte riktigt, utan det är i själva verket fifty-fifty: hälften är personalkostnader och hälften råvarukostnader. Pear För att förtydliga bilden vill jag ge ytterligare exempel på kommunernas - Om åtgärder för att agerande. Stockholms skolförvaltning beräknade att prishöjningarna på = garantera fullvärdig livsmedel skulle innebära ett överskridande av budgeten för skolmåltider — kost vid sociala med 1,2 milj.kr. år 1977. Från förvaltningen föreslogs ändring av mat = institutioner sedeln för att göra maten billigare och därmed lösa den här budgetfrågan. Efter ingripande från personalorganisationerna förhindrades detta. I stället blev man överens om att slopa bl.a. fönsterputsningen i skolorna, en kostnad som beräknades uppgå till 700 000 kr. På det sättet lyckades vi den gången förhindra en försämring av skolmaten, men det är ju inte säkert att man kan göra det i fortsättningen. Socialnämnden i Stockholm har under 1977 höjt avgiften för pensionärsluncher i skolorna från 5:50 till 8:50. Det är en ganska kraftig höjning för ett pensionärspar, och det har medfört ett minskat deltagande av pensionärer i skolluncherna. Detta är ganska oroväckande med vetskap om de äldres dåliga mathållning och vad kosten betyder för konditionen. Vidare har Landstingsförbundets styrelse rekommenderat landstingen att höja priset på personalkosten med 18 96 från den 1 oktober 1977. Detta är ingen bra utveckling, statsrådet Troedsson, samtidigt som socialstyrelsen driver kampanjen om matens betydelse.
Herr talman! Vi kan vara helt överens om det önskvärda i att verka för så låga livsmedelspriser som möjligt, men att gå in i frågan om hur livsmedelspriserna tillkommer är icke min sak. Jag tror f. ö. inte heller att Karin Nordlander har den inställningen att staten skall ge ut absolut bindande föreskrifter för hur mathållningen skall vara utformad vid institutioner av olika slag. Jag ser det däremot som en väsentlig uppgift att komma med rekommendationer och information när det gäller maten på institutionerna. Så sker också, och jag räknar med att så kommer att ske även i framtiden. Jag delar uppfattningen att matens kvalitet är av utomordentligt stor betydelse för såväl unga som äldre.
Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under flera år ställt krav om slopande av moms på maten. Det skulle verkligen förbilliga kostnaderna för landsting och kommuner i första hand. Det är väl att hoppas att statsrådet Troedsson kan stödja ett sådant krav när det kommer tillbaka nästa gång.

Herr talman! Frida Berglund har frågat vilka överväganden som ligger bakom mina avsikter att ge sjuksköterskor möjlighet att förskriva lugnande medel i vad avser sjuksköterskornas utbildning och arbetsbelastning. Distriktssköterskorna spelar en viktig roll inom hälsooch sjukvården, inte minst på landsbygden, där avståndet till närmaste läkare ofta är stort. De känner i regel patienterna och dessas miljö väl, och de utgör en nödvändig länk mellan läkare och patienter. I det dagliga praktiska arbetet ställs distriktssköterskor inte så sällan inför situationer som kräver självständigt handlande och gott omdöme i medicinska frågor. Det har under senare år framstått som alltmer angeläget att ge sjukvården en sådan struktur som tillförsäkrar patienterna en bättre närhetsservice och kontinuitet än vad som hittills har varit möjligt. Det är mot denna bakgrund naturligt att se över arbetsfördelningen mellan olika personalkategorier och utbildningens innehåll. Regeringen har också tillsatt utredningar som behandlar sådana frågor. Jag vill här erinra om Vård 77 som har till uppgift att se över vårdutbildningen och utredningarna om sjukvårdens inre organisation samt om kontinuitet i öppen vård mellan patient och läkare. Som ett led i detta arbete avser jag att föreslå regeringen att uppdra åt socialstyrelsen att snabbt utreda frågan om rätt för bl.a. distriktssköterskor att förskriva vissa läkemedel. Avsikten är att öka möjligheterna för patienter att — utan avkall på medicinska säkerhetskrav — tidigt och på ett smidigt sätt få en lämplig behandling med läkemedel. Vad särskilt gäller psykofarmaka kan distriktssköterskor givetvis inte ges en allmän rätt att förskriva sådana medel. Jag vill emellertid inte utesluta att distriktssköterskor — som ofta känner patienten och dennes förhållanden väl — kan anses lämpade att förskriva lugnande medel och sömnmedel i mindre förpackningar för tillfälligt bruk. Detta innebär inte någon ändring av den nuvarande restriktiva inställningen till förskrivning av psykofarmaka. I socialstyrelsens uppdrag kommer också att ingå att beakta utbildningsoch ansvarsfrågor. Det är omöjligt att nu bedöma i vilken utsträckning en rätt för vissa sjuksköterskor att förskriva läkemedel kommer att påverka deras arbetsbelastning. Avgörande för detta är vilken omfattning denna förskrivningsrätt får och i vad mån den kommer att utnyttjas. Det väsentliga för mig är att få till stånd en rationell arbetsfördelning på detta område som tillgodoser både medicinska säkerhetskrav och allmänhetens befogade anspråk på en lättillgänglig och väl fungerande sjukvård.

Nr 24 Herr talman! Jag tackar statsrådet Troedsson för svaret. Anledningen till min fråga var en hörnartikel införd i Dagens Nyheter den 30 oktober som gjorde mig förvånad och orolig. Svaret är betydligt försiktigare än denna artikel. Om rätt för Jag håller med om att det kan finnas anledning att diskutera på vilken Sjuksköterskor nivå de olika personalkategorierna inom vårdområdet skall arbeta. Jag = att förskriva vill emellertid framhålla att det är viktigt att var och en har utbildning lugnande medel för de arbetsuppgifter man skall utföra. Man skall inte börja med att — m.m. omfördela arbetsuppgifterna och sedan i efterhand se om utbildningen stämmer med kraven. Jag har invändningar mot förslaget om utskrivning av lugnande medel. Min första invändning gäller att distriktssköterskorna i dag inte har den utbildning som krävs för detta. Deras utbildning är inriktad på helt andra arbetsuppgifter. Det räcker inte med enbart erfarenheterna och kunskaperna om patienter. Man måste också ha kunskaper om verkningar, biverkningar och risker vid medicineringen. Jag finner det högst anmärkningsvärt att statsrådet Troedsson genom att försöka sätta ett receptblock i händerna på distriktssköterskorna godkänner att dessa tar ansvar för något som inte faller inom deras kompetensområde —- som framgick av hörnartikeln i Dagens Nyheter. Min andra invändning är att bristerna inom vårdområdet i dag inte gäller avsaknaden av lugnande medicin utan bristen på tid till förebyggande åtgärder, dvs. åtgärder för att minska bruket av lugnande medel. Distriktssköterskornas stora arbetsuppgift är av förebyggande art. Dessutom är det helt orimligt att försöka lägga på dem nya arbetsuppgifter utan att avlasta dem på andra områden. Statsrådet säger i sitt svar att man inte vet vilken omfattning det här kommer att få, men redan i dag är distriktssköterskorna så belastade att de inte kan ta på sig mer uppgifter utan att man ändrar på andra arbetsuppgifter. Många distriktssköterskor upplever säkerligen i dag att de inte räcker till. Tiden är för knapp. Det är alltså inte bristen på lugnande medel som är problemet i dagens sjukvård, utan det är helt andra saker. Tror statsrådet Troedsson att distriktssköterskorna kommer att uppleva sin situation som mindre byråkratisk om de vet att patienterna i alla fall har en pillerburk till tröst? Redan i dag upplever många patienter att lugnande medel får ersätta andra, mer tidskrävande behandlingsformer, exempelvis samtal. Man har i åratal diskuterat och sagt att det behövs en bättre ordning och striktare regler för utskrivning av läkemedel. Bättre resultat når man inte genom att sprida receptskrivningsrätten, utan det är viktigare att se till att de som har rätt att skriva ut medicin också har kunskaper för det.